Fru talman! Det var delvis lite nya frågor. Jag tycker att jag svarade på den första frågan om regionala avvikelser osv. Där finns möjlighet att diskutera om inte de 30 nya miljonerna kan användas till att t.ex. göra riktade insatser i olika regioner. Det är en möjlig utgångspunkt för diskussionen. Jag vet inte exakt var man befinner sig i arbetet med regleringsbrevet. Jag ber att få återkomma till Kenneth Johansson om det. Det pågår ett arbete nu för att göra restauranger och krogar rök och tobaksfria, och vad jag förstår fortsätter det arbetet, men det ska finnas speciellt avgränsade platser där man kan få röka. Det tillgodoser kanske inte allas önskemål, men det kommer i alla fall att förbättra folkhälsan på ett dramatiskt sätt, inte minst för alla de anställda. Jag tror att det är uppåt 500 personer som årligen dör av sekundär rökning, dvs. att man får i sig rök via andra som röker. Jag tror att det är ett rejält och bra kliv i rätt riktning. Jag ser fram emot att det kommer att sättas i verket så snart som möjligt.
Fru talman! Jag vill först tacka Kent Härstedt för redogörelsen om Folkhälsoinstitutets framtida arbete. Jag har inte lämnat några synpunkter på det. Jag kan ju lämna dem när revideringen är gjord. Däremot har jag läst Vägvalet. Jag tror att Kent Härstedt också har läst den. Det är egentligen ingen glädjande läsning. Allt är kanske inte sant, men jag känner en väldig oro på grund av alla de signaler som kommer. Det tog jag också upp i mitt anförande. Jag undrar om Kent Härstedt kommer att verka för att vi så snart som möjligt kan vidta några åtgärder och förbättra de insatser som görs, eftersom även budgetrelaterade insatser kommer att krävas. Jag skulle vilja höra vad Kent Härstedt har att säga om den framtida planeringen i höst. Kommer det någonting i höst på det här området?
Fru talman! Jag skulle nog vilja be Lars Gustafsson att vara lite mer exakt. Kan Lars Gustafsson vara lite mer exakt i frågeställningen?
Fru talman! Det finns ju en massa förslag som är ute på remiss, och svaren kommer tillbaka. Kommer man att handlägga dessa så fort som möjligt för att få med dem i behandlingen av Nationella folkhälsokommitténs arbete, så att vi snart får ett förslag på bordet där vi kan besluta om nya åtgärder och restaurera detta? Det handlar om kriminalvården, polisens arbete med narkotika osv. Jag kan inte räkna upp allt. Jag undrar om Kent Härstedt kan garantera att han kommer att verka för att detta inte försinkas i Regeringskansliet. Kent Härstedt har ju lite närmare kontakter där än vad jag har. Till slut vill jag önska Kent Härstedt en trevlig helg.
Fru talman! Tack så mycket. Jag utgår från att man kommer att ta hänsyn till alla de synpunkter som kommer in efter remisstidens utgång. Annars finns det ju ingen mening med att man har remissinstanser. Då kan man ju hoppa över det. Jag utgår från att de synpunkter som kommer in i remissvaren kommer att tas i beaktande. Det innebär för den skull inte att allt kanske kommer med i slutändan. Men jag utgår från att man bemöter remissinstanser med respekt och att man tar hänsyn till de synpunkter som kommer in. Det gäller ju för övrigt i allt regeringsarbete. Vi vill inte gärna se någon långbänk. I den mån vi i vår grupp kan skynda på och uppmuntra att arbetet bedrivs effektivare och snabbare ska vi göra det. Trevlig helg själv!

Fru talman! Carina Hägg har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder med anledning av bristen på jämställdhet inom vårdbolagens styrelser samt vad den dialog jag föranstaltat om innehållit och konkret resulterat i. Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden. Ett av delmålen är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. Att kvinnorepresentation i beslutande organ står i proportion till kvinnornas andel av befolkningen är en fråga om demokrati och rättvisa. Det är också en av förutsättningarna för att uppnå jämställdhet inom olika samhällssektorer. Statistiska centralbyrån har på uppdrag av regeringen kartlagt antalet kvinnor och män i ledande ställning och deras löner. Utredningen visade att andelen kvinnor på chefsnivå var betydligt högre i den offentliga än i den privata sektorn. Detta mönster återfinns även i styrelsesammanhang. Under år 2000 var 30 % av styrelseledamöterna i de statliga bolagen kvinnor. Målet är en jämn könsfördelning. Regeringen kommer att fortsätta ansträngningarna för att öka andelen kvinnor vid tillsättningar i statliga bolagsstyrelser. Ett av delmålen är att andelen kvinnor ska vara minst 40 % år 2003. Med den nuvarande siffran i åtanke anses detta vara ett realistiskt mål. Siffrorna är dock inte lika glädjande när det gäller representation av kvinnor i privata vårdbolags styrelser. Eftersom regeringen inte beslutar om tillsättande av ledamöter i dessa bolags styrelser går det dock inte att detaljstyra och direkt påverka utvecklingen. Regeringen försöker dock påverka näringslivet och har t.ex. under ett par år anordnat konferenser med företrädare för näringslivet i syfte att föra fram goda exempel på hur man kan arbeta med jämställdhet i näringslivet. Näringsdepartementet har ett pågående arbete för att se över metoderna för jämställdhetsarbetet. Regeringsförklaringen är det grundläggande dokumentet för regeringens arbete. Där anges varje år sedan år 1994 att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra alla politikområden och att jämställdhet mellan kvinnor och män ska beaktas i allt beslutsfattande. Varje minister inom regeringen ansvarar alltså för jämställdhetsfrågor inom sitt område, och jag kommer naturligtvis även fortsättningsvis att lägga stor vikt vid denna typ av frågor inom mitt ansvarsområde.
Fru talman! Jag vill inleda med att tacka statsrådet för svaret och för möjligheten att här i kammaren diskutera denna ytterst angelägna frågan om kvinnobrist i vårdbolagens styrelser. Det känns ännu mer angeläget att göra det just i dag. På tåget hade jag sällskap av kommunalare som var på väg till sin kongress. Det var människor som diskuterade problem inom den privata vården. Det var människor som handlade med vårdbolagens styrelser som diskuterade stulna patienter, försvunna journaler, osv. i samband med ägarbyten. Det var ett givande samtal som de hade som också gav en illustration till denna interpellationsdebatt. Samtidigt kan jag konstatera redan inledningsvis att detta svar var överraskande tunt. I svaret finns såväl regeringens övergripande mål som delmål angivna, förutsättningar för fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män och därutöver Statistiska centralbyråns kartläggning av antalet män och kvinnor i ledande ställning och deras löner. Socialminister Lars Engqvist pekar på vissa ökningar av andelen kvinnor generellt. Men han pekar även på att siffrorna inte är lika glädjande när det handlar om privata vårdbolag. Om denna bakgrundsbeskrivning kan vi vara överens. Men det är när vi kommer till analys och åtgärder som jag konstaterar att svaret är tunt. Men dessbättre kan socialminister Lars Engqvist i nästa inlägg svara på mina frågor och fylla på med fakta och konkreta förslag. I de styrelser som tillsätts är det alltid fler män än kvinnor. Denna snedfördelning av makt, ibland dessutom en helt enkönad makt, inger mig stor oro. Man kan privatisera verksamhet och avhända sig styrmedel. Men det politiska ansvaret för jämställdhetsarbetet ligger kvar. Här går det inte som så ofta sakta men ändå åt rätt håll utan dessvärre åt fel håll i en rätt hög hastighet. Att vi inte kan överlåta jämställdheten till marknaden framgår med all tydlighet, även om vi ser de data som statsrådet hänvisar till. Marknaden har fortfarande inte tagit dessa frågor om jämställdhet på tillräckligt allvar. Och när man vidtar åtgärder så gör man det på grund av att det kommer ett yttre tryck. Det förs en debatt. Man är från näringslivets sida rädd för att få en generell lagstiftning, en tvingande lagstiftning. Jämställdhet inom företagsledningar är för övrigt en fråga som jag har försökt driva generellt. Jag kan hänvisa till motioner om det. Men detta generella problem för kvinnor att få plats i ledande ställningar skiljer sig från det som jag i den här interpellationen har velat fokusera på, nämligen kvinnobristen i vårdbolagens styrelser. Här finns ett direkt ansvar för regeringen på ett annat sätt som skiljer sig från de bolag där staten har direkt inflytande genom styrelseposter eller genom ett brett samhällsansvar för jämställdhetsfrågorna. Socialministern driver själv på en privatisering av vården. Och allemansrätt i vården ger lika lite jämställdhet som att allemansrätt i skogen lett till att hälften kvinnor finns i skogsbolagens styrelser. I dagens Sverige sker detta utan debatt, men ändå en politiskt beslutad gigantisk maktförskjutning från kvinnor till män. Men frågan har trots detta inte fått någon seriös plats i den politiska debatten. Frågan osynliggörs. Talesättet att där kvinnor går in där går makten ut stämmer även här. Nu när kvinnorna på allvar har tagit plats i de politiska församlingarna flyttar makten tillbaka till männen och till bolagens slutna rum, och detta innan kvinnorna på allvar har hunnit sätta sin prägel på vård och omsorg. Vi är ju bara i början av en förändringsprocess av dessa områden. Detta är en maktfråga. Den handlar om prioriteringar. Det är en kvalitetsfråga för vård och omsorg. Den berör anhöriga, den påverkar teknikutveckling och t.ex. forskningens inriktning. Detta är en vid fråga. Ingen analys av kvinnobristen i vårdbolagens styrelser har redovisats i samband med propositionen. Jag är djupt oroad över utvecklingen att makten över vård och omsorg förs över till männen. Det borde naturligtvis redovisas till riksdagen vid något tillfälle. Jag har försökt att ta upp detta vid andra tillfällen, men jag har inte känt att jag har nått fram, och därför har vi denna interpellationsdebatt i dag. Vad menar socialministern med att även fortsättningsvis lägga stor vikt vid denna typ av frågor inom sitt ansvarsområde? De siffror som jag hänvisar till har jag inte fått fram på något departement. Men jag hoppas att motsvarande siffror som jag redovisar i min interpellation också finns i departementen. Det var några av de frågor som jag hoppas att socialministern har möjlighet att svara på här.
Fru talman! Mitt ansvarsområde är mycket tydligt. Det handlar om alla de verksamheter där regeringen eller riksdagen är direkt ansvarig för verksamhetens innehåll alternativt verksamhetens organisation och sammansättning av styrelserna. Det är otroligt viktigt att regeringen driver på dessa områden. När det gäller de privata vårdbolagens styrelsesammansättning har regeringen eller riksdagen inget som helst direkt inflytande. Vi kan påverka indirekt genom att delta i diskussioner och genom att, såsom jag nämnde, regeringen tar initiativ till konferenser, överläggningar, till bildandet av en referensgrupp som man nu har tillsammans med näringslivet för att driva på utvecklingen. Jag tror att det är ganska viktigt att vi har detta klart för oss därför att om vi från statens sida skulle ta ett ansvar också för sammansättningen av de privata vårdbolagens styrelser då har vi plötsligt en situation där det offentliga tar ansvar för det privata näringslivets egen organisation och egna beslut. Jag tror att det är viktigt att vi håller en rågång på detta. Om vi engagerar privata företag som entreprenörer i någon del av samhällstjänsten så är det på de privata företagens villkor när det gäller sättet att lägga upp arbetet och sättet att fatta beslut om styrelsesammansättning. De krav som vi ska ställa är att företagen lever upp till mycket hårda krav när det gäller kvalitet i den vård som levereras och att de har en vettig prissättning. På det här området handlar det egentligen om vilken generell lagstiftning som ska gälla för styrelsens sammansättning. Det är inte mitt ansvarsområde. Det får i så fall diskuteras med de statsråd som är ansvariga för regler för svenskt näringsliv. Min möjlighet är att se till att vi på våra ansvarsområden lever upp till högt ställda krav när det gäller jämställdhet och att vi når de mål vi har ställt upp. Där pågår ett intensivt arbete inom vårt ansvarsområde. Det är viktigt att vi för en diskussion om de privata vårdbolagen och att frågeställningen uppmärksammas, men jag önskar mig inte en utveckling där Socialdepartementet beslutar vilka som ska sitta i vårdbolagens styrelser. Då har vi passerat rimlighetens gräns.
Fru talman! Jag försökte att göra en distinktion i mitt inledande anförande till socialminister Lars Engqvist för att visa på att jag har drivit frågorna generellt utifrån ett annat perspektiv och naturligtvis till vad som är möjligt och lämpligt i förhållande till näringslivets villkor. Ibland diskuteras också i kammaren regeringens direkta ansvar för tillsättande av personer i styrelser. Men jag hävdar att detta är fråga om en tredje sak. Här säger regering och riksdag att man vill ha en ökad privatisering inom framför allt primärvården. Bl.a. har siffran 25 % satts upp. Nu talas det om ytterligare nya verksamhetsformer inom vård och omsorg. Samtidigt som man driver på utvecklingen åt ett visst håll har man naturligtvis ansvar för helheten. Då har man ansvar för att utvecklingen drivs åt att ge makt till männen från kvinnorna. Här menar jag att den blinda fläcken ligger. Det är inte det här som har diskuterats. Detta kan säkert belysas på olika sätt och kan diskuteras utifrån olika ideologiska infallsvinklar. Jag skulle önska att kvinnor från olika partier - även om vi inte har samma grundsyn när det gäller privatisering av vård och omsorg - kunde enas i denna fråga och driva den tillsammans. Det är viktigt att makten över vård och omsorg inte hamnar i enkönade församlingar igen. Där har socialministern, liksom riksdagen, ett tydligare ansvar, som inte ska blandas ihop med den allmänna debatten om tillsättningen av styrelseposter i det privata näringslivet - en fråga som statsrådet Margareta Winberg driver aktivt. Jag hade några frågor till socialministern som jag inte har fått svar på. De är en del av detta. Jag har under flera år sökt en bra utvärdering av vad som har skett när privat vård och omsorg har avvecklats. Vad är det som har legat till grund att besluta om att avveckla den vård och omsorg som jag delvis har jobbat i? Här hittar jag inga analyser. Det vore bra att ha analyser som underlag i det fortsatta arbetet. Jag har inte fått svar på frågan om vad det finns för kunskap om det manliga och kvinnliga och de enkönade församlingarna inom vård och omsorg. Vad finns det för analys på Socialdepartementet kring frågorna? Jag har sökt siffror, och jag har inte fått fram några. Därför har jag fått lägga ned ganska mycket möda på att själv få fram dessa uppgifter. Carema Vård och Omsorg AB:s styrelse består av åtta personer - sju män och en kvinna. Slutligen har jag tittat på Förenade Care A/S styrelse, som består av två personer - båda män. Jag vill understryka att det finns fakta att representationen i styrelserna ger en bild av dagens situation i fråga om jämställdhet. Den ger också en bild av hur man ser på jämställdheten i stort inom de här verksamhetsområdena. Tillsättandet av styrelser påverkar hela verksamheten. I de dialoger jag har haft med företrädare för privat vård har jag inte märkt den ökade medvetenheten om jämställdheten. Vi har inte kunnat föra en dialog om detta. Man har inte varit beredd att ta en diskussion i frågan, trots att man annars i styrelserna är intresserad av att diskutera privat vård. Jag skulle vilja ha lite mer information om hur statsrådet ser på just problemen med kvinnobristen i vårdbolagens styrelser.
Fru talman! Det är nödvändigt att hålla på de ansvarsgränser som finns i politiken. Det är inte regeringens direkta ansvar - och bör inte vara det - att utse ledamöter i helt privata företags verksamheter. Däremot är det vårt gemensamma ansvar att initiera en diskussion för att försöka få en förändring i det privata näringslivet likaväl som i det offentliga, så att vi når våra mål, nämligen att få en lika fördelning av styrelseuppdrag och andra uppdrag inom näringslivet. Således är det inte vår uppgift att följa hur de enskilda företagen ser ut. Staten gör inga vårdupphandlingar. Det är sjukvårdshuvudmännen som gör det på sjukvårdens område, och det är kommunerna som gör det på kommunernas område. Däremot har vi öppnat oss för en förändring när det gäller primärvården inom sjukvården. Vi har klart uttalat ett önskemål om att få fler företag som ägs av personalen. Med den sammansättning som finns i sjukvården skulle fler personalkooperativa företag eller personalägda företag i primärvården väsentligt ändra sammansättningen. Tyvärr är det också männen som dominerar maktstrukturerna inom den offentliga vården. I det fallet går det att konstatera att en ökad mångfald, som bygger på att fler personalkooperativ skulle få en chans, skulle förändra förutsättningarna. När det gäller utvärdering av vad som har skett i fråga om konkurrensutsättning kommer vi att tillsätta en utvärdering av äldreomsorgen. Vi ska dels titta på hur kvaliteten har utvecklats, dels hur kostnadsutvecklingen har varit och dels vad det har betytt för äldreomsorgen. I det sammanhanget finns naturligtvis också skäl att lägga in frågan om vilken typ av företag som dominerar äldreomsorgen och titta på vad som har hänt ur den synpunkten.
Fru talman! Jag tackar för beskedet att man ska se över vad som har skett i äldreomsorgen. Men det finns också andra vårdsektorer. Vi har vården av utvecklingsstörda, psykiskt sjuka, ungdomar med problem m.m. Det finns mycket som skulle behöva utvärderas för att dra lärdom av inför de förändringar som kommer att ske. Statsrådet sade i sitt svar att "regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken är ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden. Ett av delmålen är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män." Jag är tacksam för detta. Det är en av utgångspunkterna för att jag har ställt denna interpellation till statsrådet Lars Engqvist. Jag vet att regeringen har varit tydlig angående ansvaret. Då får inte delmålet om fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män stå tillbaka och glömmas bort när man av andra skäl driver på en privatisering av vård och omsorg. De måste gå hand i hand. Regeringens uppgift är att se att målen om jämställdhet och andra mål går hand i hand. Kvinnorna drar ofta det kortaste strået. Här ser vi ett oroande tecken på det. Då är det viktigt att vi tar tag i den frågan innan utvecklingen går längre. Vi kanske inte här i dag kan lösa hur det ska gå till, men riksdagen borde få en redovisning. I den proposition som ska läggas fram för riksdagen borde frågan vara med. Vi kan inte fortsätta att osynliggöra den. Vi är många som har ett stort ansvar för detta. Det är oerhört viktigt att vi inte aktivt bidrar till en förskjutning av makt till män från kvinnor. Jag är väl medveten om att det finns mycket kvar att göra inom all vård och omsorg. Jag är gärna aktiv i den debatten. Jag sade i mitt inledningsanförande att kvinnorna är nya när det gäller att påverka vård och omsorgen från ledande positioner. Det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi kom nyss in på allvar på dessa områden. Jag vet att det tar tid. Jag känner mig inte nöjd med statsrådets svar. Jag vill fortfarande fråga hur man ska få delmålet om jämställdhet och andra mål att gå hand i hand.

Fru talman! Morgan Johansson har frågat mig på vilket sätt jag avser att fortsätta dialogen med danska politiker om den ökande narkotikatrafiken över Öresund, narkotikahandeln i Christiania och de framväxande haschklubbarna i Köpenhamn. Han har också frågat mig hur jag avser att möta problemet med den av allt att döma ökande narkotikaanvändningen bland ungdomar. Morgan Johansson har slutligen frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta för att förbättra missbrukarvården i Sverige. När det gäller den danska situationen delar jag helt Morgan Johanssons oro för utvecklingen, och jag har vid ett flertal tillfällen tagit upp frågan med min danske kollega. Tyvärr kan jag väl samtidigt konstatera att man från dansk sida gör andra bedömningar och har valt en annan linje för att möta narkotikaproblemen än vad vi gör från svensk sida. Jag tänker då främst på den tillåtande hållning gentemot cannabis som danska myndigheter visar. Jag kan därför inte utlova att jag ska kunna åstadkomma några omedelbara förändringar av narkotikapolitiken i vare sig Danmark eller något annat europeiskt land. Det innebär dock inte att jag har gett upp eller att jag har accepterat den rådande situationen. Jag vill bara påpeka att för att få en ändring till stånd krävs ett tålmodigt arbete där svenska företrädare i sina kontakter med sina danska kolleger för fram vår oro och våra synpunkter på utvecklingen. Det gäller mig när jag träffar danska regeringskolleger men det gäller också myndighetsrepresentanter, organisationsföreträdare, debattörer och inte minst riksdagsledamöter. Mellan polisen och tullen i Skåne pågår ett fortlöpande samarbete för att begränsa narkotikahandeln, och det sker också ett väl utvecklat samarbete med dansk tull och polis. Inom ramen för Nordiska ministerrådet sker ett fortlöpande och nära samarbete i narkotikapolitiska frågor mellan de nordiska länderna. Dessa kontakter och diskussioner pågår både på ministernivå och mellan ansvariga tjänstemän på ämbetsmannanivå. Både kontrollfrågor och förebyggande insatser är regelbundet återkommande teman på dessa möten. Så jag kan försäkra Morgan Johansson att jag gör vad jag kan för att påverka mina danska kolleger. När det gäller insatser mot det ökande ungdomsmissbruket har regeringen nyligen lagt fram en nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. Huvudinriktningen i handlingsplanen är att stimulera utvecklingen av målinriktade och samordnade förebyggande insatser på kommunal nivå. Handlingsplanen pekar bl.a. på behovet av förstärkta åtgärder när det gäller särskilda stödinsatser för riskgrupper, vård och behandlingsinsatser, opinionsbildning, kompetensutveckling samt forskning. För att genomföra handlingsplanen har 450 miljoner avsatts under tre år. En särskild kommitté har tillsatts för att svara för samordningen av insatserna på nationell nivå och för vissa delar av genomförandet. I januari presenterade Narkotikakommissionen sitt slutbetänkande. Kommissionen har bl.a. lagt fram en rad förslag till hur det förebyggande arbetet kan förstärkas. Remissvaren på kommissionens betänkande håller just nu på att bearbetas och jag har för avsikt att återkomma till riksdagen under hösten med ett samlat förslag på narkotikaområdet som även kommer att innefatta frågor om vård och behandling. Som ett led i förberedelserna av propositionen planerar jag att genomföra ett antal seminarier för att diskutera samhällets insatser mot narkotikan. Ett av dessa seminarier planerar jag att hålla i Malmö, just för att kunna ta upp och belysa narkotikaproblemen i
Fru talman! Jag ska börja med att tacka socialministern för svaret som jag tycker är ett öppet och ärligt svar, särskilt i den del som gäller kontakterna med Danmark. Jag och socialministern hade en diskussion för två år sedan här i kammaren om narkotikaproblemet i Öresundsregionen. Då stod öppnandet av Öresundsbron för dörren, och det fanns skäl att oroa sig för vad det skulle betyda för narkotikasituationen i Skåne. Samtidigt kunde vi se tydliga liberaliseringstendenser i Danmark. Socialministern åtog sig då att ta upp frågan med sin danska kollega för att söka en samsyn på narkotikafrågorna, särskilt på den öppna och ostörda försäljningen i Köpenhamn. I dag återkommer socialministern med en rapport om hur det har gått med dessa kontakter, och det är uppenbart att det inte har gått så bra. Det är tydligen svårt att få förståelse i Danmark för en svensk linje. I stället är det en mer tillåtande politik, framför allt när det gäller cannabis, som är förhärskande i där. Det är en nedslående faktum, men det hindrar oss förstås inte från att arbeta vidare. Utvecklingen är mycket dyster. Antalet narkotikabeslag har ökat. Andelen ungdomar som uppger att de har provat narkotika ökar också. Priserna på såväl cannabis som heroin har fallit. Just heroinet är på väg att ersätta amfetaminet som missbrukardrog med ett stigande antal överdoser som följd. Inte minst ökade antalet dödsfall på grund av överdoser i Malmö under förra året. Samtidigt är man på väg att ge upp på den danska sidan. Tidigare kunde man enkelt få tag på narkotika i Christiania där det ständigt skedde en öppen försäljning. En grupp socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skåne var över till Köpenhamn för två månader sedan och besökte bl.a. Christiania. Vi träffade då de svenska socialsekreterarna och danska partikamrater. Vi fick klart för oss att det nu finns ett sjuttiotal ställen i Köpenhamn där det pågår en öppen försäljning. Det har också väckts en debatt i Danmark om att man skulle legalisera denna handel enligt den holländska modellen. Detta är helt fel väg. Jag delar socialministerns uppfattning om att vi måste göra allt vi kan på alla nivåer för att försöka att vända denna utveckling. Socialministerns seminarium i Malmö är ett bra initiativ. Jag tror också att vi från socialdemokraterna ska försöka att gå vidare med att försöka påverka våra danska kolleger på såväl lokal nivå som regional nivå och riksnivå för att väcka debatter och öka insikten. I samband med detta har socialministern uttalat sig i TV om bl.a. målsättningen för narkotikapolitiken i Skåne. Om jag uppfattade det rätt ska man försöka att göra Skåne till en narkotikafri region inom tio år. Jag skulle gärna vilja höra en kommentar till detta. Är det rätt uppfattat av mig? Det är också viktigt att vi inte bara lägger ansvaret utomlands för dessa problem. Det leder fel. Andra delen av min interpellation berör missbrukarvården. Den har skurits ned kraftigt under 90-talet. Vad vi vill se i det förslag som socialministern ska återkomma till riksdagen med är en nysatsning på vården av missbrukare i Sverige och ett återupprättande av den vård som Sverige var ganska bra på för inte så länge sedan. Missbrukarvården är en väsentlig del i svensk restriktiv narkotikapolitik. Detta är också något som Narkotikakommissionen efterlyser. Det vore intressant att höra om socialministern kan utlova en nysatsning på missbrukarvården i den proposition som ska komma till hösten.
Fru talman! Narkotikakommissionens främsta bidrag har varit påpekandet att narkotikafrågan har fallit undan i den offentliga debatten under 90-talet. Det är nog den huvudsakliga förklaringen till att vi nu kan se att missbruket ökar. Flera unga människor prövar narkotika, och bland folk i allmänhet har den tillåtande attityden ökat. Om myndigheterna, politikerna, polisen, tullen och skolan släpper efter och inte uppmärksammar problemet växer den tillåtande attityden ytterligare, helt enkelt därför att vi i ett sådant läge påverkas av omvärlden och av den diskussion som förs där. Narkotikakommissionen har många bra förslag därutöver, men just detta påpekande är kärnan i dess förslag. När vi nu ska presentera en ny narkotikapolitisk handlingsplan måste vi bestämma oss för att föra upp narkotikafrågan högst på dagordningen igen. Jag anser att det inte finns några som helst skäl - och Narkotikakommissionen delar den uppfattningen - att ändra inriktning på svensk narkotikapolitik. Vi ska hålla fast vid målet ett narkotikafritt samhälle. Men det finns en tendens att detta blir en deklaration utan att den tas riktigt på allvar. Det är först när man bryter ned den i två delar som man förstår att det är allvar. Den ena delen är den regionala nivån. När jag deltog i en diskussion i Skåne sade jag att om vi menar ett narkotikafritt Sverige måste vi också mena ett narkotikafritt Skåne. Låt oss börja där vi möter utmaningen först och där vi också har de största problemen. Den andra delen är att vi måste bestämma oss för att inrikta arbetet mot ett visst datum. På tio år ska vi nu försöka skapa ett narkotikafritt Sverige och ett narkotikafritt Skåne. Det är många som säger att det inte är realistiskt. Men redan om de resurser som finns - dessutom bör vi se till att de förstärks - samordnas bättre, blir mer målinriktade, blir mer bestämda tror jag att det är realistiskt att säga att vi ska nå målet ett narkotikafritt Skåne och ett narkotikafritt Sverige. Men det krävs att alla som är berörda av frågan engagerar sig och att vi bestämmer oss för en nystart, ett nytt krig mot narkotikan ungefär som det fördes under 80-talet då vi var extremt framgångsrika. Jag hoppas att den proposition vi ska kunna presentera till hösten ska vara en startsignal för ett nytt offentligt krig mot narkotikan, med sikte på att skapa ett narkotikafritt samhälle, gärna med början och mest tydligt i Skåne.
Fru talman! Det låter ju väldigt bra att den narkotikapolitiska propositionen ska innebära en startsignal för ett nytt krig mot narkotikan. Jag är övertygad om att det också kommer att bli så. Men en väsentlig del i det måste i så fall vara det som jag tog upp i mitt inlägg, nämligen missbrukarvården. Där har vi under 90-talet sett hur den har fallit tillbaka, i huvudsak till följd av att kommunerna har fått mindre pengar. Man kan mycket väl föreställa sig att det var en av de första saker som man strök i de kommunala budgetarna när resurserna började sina. Det beror bl.a. på att det inte finns några starka lobbygrupper som protesterar och kräver när sådana här resurser stryks. Det kan många gånger nästan vara tvärtom, att det upplevs som lite skönt att slippa samhällets krav på att man måste ta en plats, måste gå vägen mot drogfrihet. Vi ser inte heller resultatet direkt, utan det kan ta lite tid. Men när resultatet väl kommer är det i form av ökat lidande, ökat antal dödsfall, som vi har sett de senaste åren, ökad brottslighet och ökad prostitution.

Det kan låta som ett väldigt högt ställt mål att säga att vi inom tio år ska skapa ett narkotikafritt Sverige och ett narkotikafritt Skåne. Men jag delar bedömningen att om vi får rätt resurser på rätt plats, om vi samordnar alla de resurser som redan finns och om vi satsar både på information, som är en viktig del, och på missbrukarvården men också bekämpandeinsatserna kan vi säkert nå dit. Det skulle vara skönt om socialministern med ytterligare några ord kunde beröra missbrukarvården och säga om vi kan se fram emot en stor satsning på missbrukarvården i och med den proposition som kommer i höst.
Fru talman! Exakt hur stor satsningen blir i ekonomiska termer kan jag inte redovisa eftersom vi inte har diskuterat detta färdigt. Jag tror att vi har samma uppfattning, att om man bestämmer sig för att behålla målet och envisas med att den samhälleliga uppgiften är att arbeta för ett narkotikafritt Sverige behövs det knappast någon ytterligare ny lagstiftning - det är inte skärpt lagstiftning som behövs. De polisiära insatserna kan bli effektivare och mer samordnande, men det är inte heller där problemet ligger. Problemet ligger i stor utsträckning på det preventiva arbetet, det förebyggande arbetet, och missbrukarvården. Den paroll som sattes upp för ett antal år sedan som säger att det ska vara svårt att missbruka narkotika men lätt att sluta bör gälla. Var och en som är öppen för och intresserad av att få vård ska kunna få det. Det behövs också tvångsvård; det är viktigt att den består. Men så länge vi inte kan erbjuda de människor som vill bli av med sitt missbruk en meningsfull frivillig vård betyder det nästan ingenting om vi ökar tvångsinslagen. I dag kan vi konstatera att de många unga människor som är beredda att gå igenom ett vårdprogram inte erbjuds vård. Då har vi misslyckats. Att förstärka missbrukarvården måste vara ett viktigt inslag i en ny narkotikapolitisk plan. Sedan gäller det våra relationer med omvärlden, och det är sannerligen inte ett enkelt problem. Det är ingen tvekan om att under senaste årtiondet har intresset för det som kallas en liberalisering av narkotikapolitiken ökat. Det är naturligtvis inte så att någon ansvarig politiker i något annat europeiskt land önskar sig ett ökat missbruk, men det finns en sorts uppgivenhet. Man vill skilja på det som kallas lätta droger och tunga droger. Man har en föreställning att om man är mer tolerant när det gäller lätta droger skulle man inte kriminalisera unga människor, skulle det vara lättare att komma i kontakt med dem och skulle de inte stämplas som narkotikamissbrukare. Hittills har det inte redovisats något exempel på att den politiken är framgångsrik. När det används statistik i internationella sammanhang kan man bara konstatera att statistiken inte täcker helheten, helt enkelt därför att vi uppger så många olika saker i våra nationella sammanställningar. Det finns inga belägg för att den politiken skulle innebära ett mindre problem. De enda som egentligen har varit framgångsrika är Sverige under 80-talet och en bit in på 90-talet, när vi ställde resurser till förfogande och när alla myndigheter som var ansvariga på området var hårt engagerade i narkotikabekämpningen. Då var vi framgångsrika. Vi har konstaterat att vi har lyckats sämre under 90-talet, framför allt som en följd av bristande uppmärksamhet. Jag har tagit upp frågan ett antal gånger med danska ministrar, och det finns anledning att fortsätta detta. Ett av bekymren är att just den post som jag innehar lär vara väldigt osäker i andra länder. Jag avverkar nu min tredje hälsominister i Danmark. Jag har inlett en spännande diskussion med den nye hälsoministern om hur vi ska skaffa oss gemensamma hållningar i narkotikafrågan. Jag hoppas att han stannar lite längre än de tidigare ministrarna har gjort, så att vi får i gång en meningsfull dialog om gemensamma attityder och förhoppningsvis på sikt också en gemensam hållning till det problem som ligger i
Fru talman! Jag tackar för detta. Jag har också uppfattat de högt ställda ambitionerna när det gäller missbrukarvården. När vi har ett område där det inte finns några starka lobbygrupper som protesterar mot att det skärs ned måste vi som förtroendevalda själva ofta försöka se helheten och lyfta fram den. Vi måste själva försöka se hur missbruk, brott och prostitution hänger ihop. Just detta att erbjuda människor möjlighet att komma ur sitt missbruk är kanske en av de viktigaste brottsförebyggande insatser som vi kan göra just nu. När det gäller vår omvärld och uppgivenheten är det uppgivenheten som man ska bekämpa. Här finns mycket att göra. Utvecklingen pekar åt fel håll, som jag sade. Beträffande narkotikabeslagen görs fortfarande över hälften av alla beslag i Skåne. Andelen unga som åker fast har fördubblats när det gäller narkotikainnehav. Från 11-12 % av dem som åkte fast för narkotikainnehav i Malmö är nu var fjärde mellan 15 och 20 år. Många av dem tas nu på Öresundstågen. Det är oerhört viktigt att vi från svensk sida driver det här i det nordiska samarbetet. Lyckas man inte med den första och den andra ministern kan vi kanske hoppas att det blir tredje gången gillt och att man lyckas med den tredje. Det här är en stor fråga i Sverige, och det är en stor fråga i Skåne, och därför ser vi med tillförsikt fram mot den narkotikapolitiska proposition som kommer till hösten.

Fru talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att informera om de risker för tinnitus och hörselskador som föreligger vid höga ljud och bullernivåer. Samma fråga ställde Elisabeth Fleetwood till mig i höstas, och jag svarade här i kammaren tisdagen den 28 november förra året. I huvudsak hänvisar jag till detta svar. Där redogör jag för den lagstiftning, främst miljöbalken, som är tillämplig i detta sammanhang samt allmänna råd om buller och höga ljudnivåer från Socialstyrelsen, som är central tillsynsmyndighet för frågor som rör olägenheten för människors hälsa i inomhusmiljöer. Råden innehåller bl.a. rekommendationer för maximala ljudnivåer vid konserter och på diskotek som skydd mot hörselnedsättning eller öronsus. Vidare redogör jag för vad som faktiskt görs på central och lokal nivå i landet. Kommunens ansvar för bullerproblem regleras i arbetsmiljölagen och miljöbalken. Enligt miljöbalken kan en tillsynsmyndighet utfärda förelägganden att åtgärda problemen. I kommunen är hälso och miljöenheten tillsynsmyndighet för miljöbalksfrågor. Kommunens miljö och hälsoenhet ska även stå för rådgivning med förslag på hur verksamhetens problem kan lösas och exempelvis ge råd som förebyggande information eller i samband med tillsynsbesök. Det som utmärker kommuner som lyckats väl med att få ner decibeltalen till under de rekommenderade gränsvärdena är att de använt dessa möjligheter. Dels har man strikt utnyttjat det befintliga regelverket kring buller och ljudnivåer, dels har man arbetat med information och attitydpåverkan till arrangörer av diskotek och konserter. Den nationella Folkhälsokommittén skriver i sitt slutbetänkande att buller förmodligen är den miljöfaktor som berör flest människor. Naturvårdsverket beräknar att ungefär 1,5 miljoner människor i landet utsätts för bullernivåer från trafiken utanför sin bostad som överstiger 55 decibel, vilket är det långsiktiga målet för högsta värde för buller utomhus. Buller från restauranger och nattklubbar och buller från verkstäder, industrier och byggarbetsplatser ger upphov till betydande störningar. Höga ljudnivåer för besökare av t.ex. konserter och diskotek kan leda till skador på hörseln. Tinnitus är en sådan skada som vi hittills inte kunnat bota. Barn är en särskild riskgrupp för skador eftersom de har en kortare och smalare hörselgång. Buller är också en stor arbetsmiljöfråga. Studier av yrkesmässigt exponerande tyder på att buller kan vara en riskfaktor för högt blodtryck. Problemet buller spänner över många samhällssektorer och berör således flera olika myndigheter och departement. Vidare är det i dag många kommuner och regioner som kartlägger tysta miljöer i syfte att skydda dessa för t.ex. nya vägdragningar eller andra bulleralstrande verksamheter. Tystnad är i dag en bristvara. 2000, ett projekt som fått del av stimulansbidragen för habilitering och rehabilitering, att man har funnit en stark koppling mellan arbetsinskränkande tinnitus och depression. Av patienterna med tinnitus utan svår hörselskada hade 75 % depressions eller ångestsjukdom. Sammanfattningsvis konstaterar jag att buller är ett omfattande ohälsoproblem som vi har anledning att se mycket allvarligt på. Samtidigt som det finns tillräcklig styrka i befintliga regelverk för att kunna begränsa bullret till rimliga nivåer är det viktigt att följa upp att denna lagstiftning verkligen tillämpas på ett adekvat sätt. Den fortsatta utvecklingen får avgöra om regeringen ska ta ytterligare initiativ i denna fråga. Remissvaren över Folkhälsokommitténs slutbetänkande bereds just nu i Regeringskansliet, och i december planerar regeringen att lägga fram en folkhälsoproposition.

Fru talman! Mitt svar är utformat så att jag först redovisade de svar jag givit tidigare för att sedan försöka komplettera med vad som har hänt och med några nya tankar. Detta med tystnaden som bristvara innehåller en dubbel tragik. Dels är det faktiskt så att tysta miljöer blir alltmer sällsynta. Dels är det också så att för dem som drabbas av en hörselskada av det ena eller andra slaget försvinner tystnaden för evigt. Jag har erfarenheter av just detta i min allra närmaste omgivning, att det aldrig mera blir tyst eftersom det alltid finns ljud som är enerverande. Detta är en stor utmaning för vårt folkhälsoarbete, och de sista formuleringarna i mitt interpellationssvar syftar på den diskussion som vi kommer att föra när det gäller slutsatser av Folkhälsokommitténs rapport. Då ska vi lägga upp riktlinjerna för det nya folkhälsoarbetet. Det är väl där vi bör kunna få möjligheter att precisera nya uppdrag också till Folkhälsoinstitutet. Jag tycker att det låter spännande att mana Folkhälsoinstitutet att genomföra kampanjer på det här området. Det här är ett område där det finns anledning för statliga myndigheter att verkligen driva en sorts kampanjer. På andra områden kan det möjligtvis vara mer tveksamt, men här finns en viktig uppgift för Folkhälsoinstitutet. Jag hoppas att vi kommer att återkomma till sådana tankar när vi redovisar regeringens proposition med anledning av Folkhälsokommitténs rapport.

Fru talman! Tullia von Sydow har frågat mig vilka åtgärder regeringen kan tänka sig att vidta för att förbättra de äldre kroniskt sjukas situation, vilka åtgärder jag avser vidta för att de äldre med kroniska sjukdomar ska få del av de medel regeringen har aviserat i den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso och sjukvården och hur regeringen avser att i överenskommelse med Landstingsförbundet betona vikten av insatserna för de äldre med kroniska sjukdomar. Hon har även frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka kompetensutveckling och specialistresurser inom primärvården och vilka initiativ regeringen avser att ta för att intentionerna bakom prioriteringsbeslutet uppnås. Som Tullia von Sydow konstaterar innebär riktlinjerna för prioriteringar i vården att patienter med svåra kroniska sjukdomar prioriteras högt. Först vill jag framhålla att regeringen anser att det är angeläget att beslutet om prioriteringar i vården verkligen följs. För att prioriteringsbeslutet ska få genomslag har regeringen, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet avsatt medel för ett nationellt kunskapscentrum som Landstinget i Östergötland bildat tillsammans med Linköpings universitet. Kunskapscentrumet har till syfte att organisera ett nationellt utvecklingsarbete för prioriteringar inom vård och omsorg. Det ska vara ett stöd för det lokala arbetet. Vad gäller patientgrupper med svåra kroniska sjukdomar vill jag även peka på att Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram beslutsstöd för prioriteringar inom ramen för arbetet med nationella riktlinjer för vård av just dessa patientgrupper. Den nationella handlingsplanen för utveckling av hälso och sjukvården är till stor del inriktad på just äldre. Det är naturligtvis då också viktigt att de medel som aviseras i handlingsplanen verkligen kommer de äldre patienterna till godo. Jag vill här peka på att en viktig del av handlingsplanen är den uppföljning som Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra. Till uppföljningen hör att Socialstyrelsen ska initiera egna studier där en viktig fråga är att belysa i vilken utsträckning de ökade resurserna i den öppna vården utanför sjukhus förmår bidra till ökad trygghet och kvalitet i vården av äldre människor. Att stärka kompetensutvecklingen inom primärvården är en annan viktig del av den nationella handlingsplanen för hälso och sjukvården. Detta är i princip sjukvårdshuvudmännens eget ansvarsområde. Enligt det utvecklingsavtal som slutits mellan Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och regeringen i anledning av den nationella handlingsplanen ska landstingen bl.a. svara för att personalen ges förbättrade möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning. Dessutom ska 60 miljoner kronor av de medel som aviserats i den nationella handlingsplanen för hälso och sjukvården avsättas för att skapa ett familjemedicinskt institut som ska utgöra ett nationellt stöd för att stärka kunskapsutvecklingen i primärvården och för att öka personalens möjligheter till kompetensutveckling. En utredning om hur formerna för detta stöd ska se ut kommer att lämna sitt betänkande den 1 juni i år, om bara några dagar. Frågan om tillgången på specialistresurser inom primärvården är en fråga för landstingen. Det är inte lämpligt att centralt bestämma vad som ska ingå i primärvården i olika delar av landet. Varje landsting bör utifrån de lokala och regionala förutsättningarna utforma uppdraget för sin primärvård. När det slutligen gäller det extra resurstillskottet om 3,75 miljarder kronor för att öka tillgängligheten i vården kan jag bara konstatera att arbetet med att träffa en överenskommelse med Landstingsförbundet för närvarande pågår inom Regeringskansliet. Den ökade tillgängligheten kommer att gynna de äldre patientgrupperna eftersom det till stora delar är dessa som nu drabbas av de väntetider som förekommer i vården. Regeringen är medveten om att även insatserna för dem med kroniska sjukdomar bör uppmärksammas i överenskommelsen med Landstingsförbundet. Sammantaget bedömer jag att de vidtagna åtgärderna kommer att förbättra situationen väsentligt för de äldre med kroniska sjukdomar.
Fru talman! Jag får tacka så mycket för svaret. Socialministern pekar på alla de åtgärder som är på gång för att stärka stödet för äldre med kroniska sjukdomar. Det är mycket viktigt och verkligen ett steg i rätt riktning. Men det är bråttom. Vi får alltfler äldre, och behovet ökar av vård och omsorg på rätt nivå i vårdkedjan. Sedan interpellationen om behov av ökat stöd till äldre med kroniska sjukdomar skrevs har forskare vid Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm presenterat resultat från en rad undersökningar som visar att vård och omsorg fungerar mycket dåligt för de äldsta och sjukaste. Äldre med flera sjukdomar har behov av olika slags vård och omsorg. Man har också tittat på lite friskare äldre som behöver rehabilitering men inte får det. Man ger en mycket mörk bild av de äldres sjukvård. Det understryker verkligen behovet av den speciella kunskap som måste finnas om äldres sjukdomar och särskilt om de kroniska sjukdomarna. Så till specialistkompetensen i primärvården. Eftersom primärvården ofta brister i kunskap om äldres sjukdomar och särskilt om kroniska sjukdomar är risken stor att alla äldre, oavsett sjukdomar, inlemmas i ett äldrekollektiv där adekvat behandling för själva grundsjukdomen glöms bort. Många äldre eller gamla människor har också det man kallar för samsjuklighet. Samtidigt har de somatiska och psykiatriska sjukdomar. Man har kunnat konstatera att 20 % av de gamla människor som söker primärvården har psykiska symtom. Primärvårdsläkarna identifierar den psykiska ohälsan i hälften av fallen. Det är därför det är så viktigt att tillgången till specialistkompetens inom olika specialiteter finns i primärvården. Så gäller det prioriteringsbeslutet. Det är mycket positivt att regeringen anser att prioriteringsbeslutet verkligen följs och att det nu kommer till stånd ett utvecklingsarbete på detta område. Jag vill avsluta med att konstatera att det vidtas en mängd åtgärder för att förbättra situationen för de äldre med kroniska sjukdomar. Men nu gäller det att vi är tillräckligt uppmärksamma på och följer upp att allt det här positiva kommer till stånd.
Fru talman! När jag via radio och tidningar tog del av Äldrecentrums rapport blev jag upprörd. Den vittnar om att vi i åtminstone delar av landet inte förmår att leva upp till de statliga deklarationer vi gör när det gäller vården av äldre. En liten tröst kan man finna i att vi givit Socialstyrelsen i uppdrag att göra en uppföljning av de nya resurser som vi satsar - dvs. av de 9 miljarder som förs över till sjukvården under en fyraårsperiod med början i år - och att den medicinska vården av äldre där är ett av tre prioriterade områden. Vi har uppdragit åt Socialstyrelsen att följa detta och se till att pengarna verkligen används för att förbättra kvaliteten och skapa en bättre vård. Det kommer förmodligen att ta tid innan vi kan avläsa resultat, men det viktiga är att det här arbetet nu är i gång och att vi har fört till resurser. Det är också viktigt att vi ser till att Prioriteringsdelegationens slutrapport nu blir föremål för diskussioner ute i vårdorganisationen, att varje sjukvårdshuvudman, varje landsting och varje del av sjukvården verkligen diskuterar vad prioriteringsbeslutet innebär. Långsiktigt är det viktigt att vi reflekterar över vilka krav som ska ställas på vår vårdorganisation. Därför väntar åtminstone jag med spänning på att Äldreberedningen ska komma med sitt första betänkande - Tullia von Sydow är ju en av ledamöterna i beredningen - och att vi får en djupare diskussion om vad förändringen av samhället med alltfler äldre betyder. Jag tror att vi dels behöver diskutera vad vi ska göra kortsiktigt för att få resurser och för att få en primärvård som fungerar också när det gäller tillgång till specialister, dels förbereder oss för den långsiktiga förändring som samhället står inför. Där spelar Äldreberedningen en stor roll.
Fru talman! Jag tycker precis som socialministern att vi på papperet har åstadkommit väldigt mycket. Våra planer är väldigt fina. Det som brister är bara att de inte följs upp riktigt. Det går så sakta. Den stora faran är, som jag nämnde tidigare, att man buntar ihop de äldre. Om de har flera symtom samtidigt och allmänläkarna inte har kompetens inom de specialiteter som det gäller, behandlas de för det ena symtomet men inte för det andra. Detta kostar pengar för att inte tala om lidande. Jag har länge försökt kämpa för att allmänläkarna ska få en specialistkompetens åtminstone inom något eller några områden, så att de kan diagnostisera de vanligaste sjukdomarna. Till dem hör diabetes, de reumatiska sjukdomarna och inte minst de psykiatriska sjukdomarna. Jag tycker att det är skrämmande att så många gamla människor lider av depressioner men att ingen gör någonting åt dem. De besöker läkaren gång på gång för att få hjälp, och de får läkemedel och goda råd, men ingen kan tillräckligt mycket för att ta tag i det verkliga problemet.
Fru talman! Jag vill till detta lägga de förväntningar som i varje fall jag har på utredningen om det familjemedicinska institutet. Vi har avsatt 15 miljoner kronor per år, sammanlagt 60 miljoner kronor, för inrättande av ett familjemedicinskt beslut. Många har trott att det därvidlag ska handla om speciellt familjerelaterade sjukdomsbilder, men anledningen till att vi har valt uttrycket är att få en någorlunda begriplig benämning på det som normalt i huvudsak kallas primärvård. Uppgiften för utredaren har varit att diskutera hur vi ska stärka kompetensen inom primärvården. Det gäller att ge stöd inte bara till läkaren utan till alla personalkategorier för att stärka kompetensen, på vilka områden vi behöver stärka kompetensen och vilka nya kunskaper vi vill föra till. Den 1 juni, alltså i den här veckan, får vi utredningens förslag, och vi hoppas den 1 januari nästa år kunna inrätta ett familjemedicinskt institut som ska leda det här arbetet. Därmed får vi ett instrument för att diskutera huruvida man skulle kunna se till att allmänläkarna får en kompletterande utbildning på det område som Tullia von Sydow nämner. Vi är alltså på väg även på det området. Jag håller med om att det allmänt sett tar lång tid, men det är i alla fall en tröst att vi har påbörjat arbetet och skaffat ett instrument för att förbättra situationen.

Fru talman! Sven Brus har frågat mig vad regeringen avser att göra på kort respektive lång sikt för att komma till rätta med det stora underskottet på äldreomsorgsplatser i landets kommuner. Sven Brus hänvisar i sin interpellation till en undersökning som Socialstyrelsen nyligen genomfört i syfte att kartlägga den enskildes rättssäkerhet inom vissa områden i den kommunala äldreomsorgen. Studien visade bl.a. att brist på platser i särskilda boendeformer i en del kommuner leder till att äldre personer får vänta orimligt länge på verkställande av beslut. I en del kommuner förekommer också att avslag ges på ansökningar om plats i särskilt boende trots konstaterat behov av sådan plats. I ungefär hälften av landets kommuner förekom varken beslut som ej verkställs eller avslagsbeslut trots konstaterat behov. Regeringen har i olika sammanhang tagit upp detta allvarliga problem och konstaterat att situationen innebär brister i rättssäkerheten för den enskilde. Jag anser, liksom Socialstyrelsen, att detta är en oacceptabel situation. Kommunerna är enligt lag förpliktade att inrätta särskilda boendeformer för service och stöd för äldre personer med behov av särskilt stöd. Kommunerna har också en planeringsskyldighet för vissa insatser enligt socialtjänstlagen, däribland insatser i form av särskilt boende. I samband med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att länsstyrelserna ska verka för att kommunerna planerar för att kunna tillgodose framtida behov av bistånd, t.ex. i form av särskilda boendeformer. Bestämmelsen tydliggör vikten av att landets kommuner verkligen har en beredskap för att uppfylla socialtjänstlagens krav på vissa insatser för äldre personer. Detsamma gäller för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ädelreformen medförde kraftigt ökade behov av goda och funktionella bostäder och lokaler avsedda för äldre. En del av dessa behov har kunnat tillgodoses genom de omfattande ny och ombyggnationer av äldreboendet som ägde rum i kommunerna under 90 talet, till en stor del finansierade med statliga stimulansmedel. I samband med den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken anslog riksdagen, efter förslag från regeringen, ett stimulansbidrag om 380 miljoner kronor under åren 1998-1999 för att påskynda ny och ombyggnad samt förbättring av särskilda boendeformer för äldre. Regeringen har sedan 1997 successivt utökat statsbidragen till kommuner och landsting för att snabbt skapa ett ökat utrymme för kvalitetshöjningar inom vård och omsorg. Regeringen har i flera sammanhang understrukit vikten av att resurstillskottet används till bl.a. vård och omsorg om äldre personer. Socialstyrelsens studie visar att cirka hälften av landets kommuner inte tillgodoser det av kommunen bedömda behovet av särskilt boende, vilket är en rättighet för den äldre enligt socialtjänstlagen. För att följa utvecklingen har regeringen inför 2001 gett Socialstyrelsen i uppdrag att i samarbete med länsstyrelserna kartlägga och analysera antalet ej verkställda myndighetsbeslut samt beslut om avslag trots bedömt behov. Resultatet av detta arbete kommer att ligga till grund för regeringens vidare ställningstagande.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation. Jag konstaterar med tillfredsställelse att ministern delar min oro över situationen för våra äldre när det gäller tillgången till s.k. särskilt boende. Det är naturligtvis alarmerande att hälften av landets kommuner inte förmår uppfylla redan fattade biståndsbeslut inom rimlig tid. Bakom de här siffrorna finns nämligen människor i mycket utsatta situationer, äldre och sjuka med konstaterade vårdbehov. Det är dem som det handlar om. Var och en av dessa har ett behov och en önskan över allt annat att få flytta in i det boende som man så väl behöver och har blivit lovad och att få den vård och omsorg som också är beslutad och utlovad. Därför pekar rapporten Rättssäkerheten inom äldreomsorgen på en allvarlig välfärdsbrist för våra äldre. Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att de äldres boendesituation är oacceptabel. Jag noterar att även ministern använder det ordet. I början av året befann sig ca 2 800 äldre i landet i den svåra situationen att visserligen ha fått ett biståndsbeslut om boende men ingen plats. Ytterligare 2 000 hade fått avslag på en berättigad ansökan, trots att de har det speciella behovet. Med vetskap om på vilka grunder biståndsbeslut fattas kan man vara säker på att var och en av dessa 4 800 personer har omfattande vårdbehov. Bakom siffrorna finns oroliga och utsatta människor. Där finns också frustrerade anhöriga, som många gånger har en svår situation att hantera. Rapporten Rättssäkerheten inom äldreomsorgen ger anledning att reflektera över kommunernas hantering av rutinerna kring biståndsbeslut. Den frågan kan det finnas anledning att återkomma till i särskild ordning. Syftet med dagens interpellation var emellertid att fästa uppmärksamheten på själva platsbristen i de särskilda boendeformerna. Det är den som är alarmerande. Vi har å ena sidan sett hur antalet sjukvårdsplatser i Sverige har mer än halverats sedan mitten av 80 talet. Vi ser å andra sidan ett ökande vårdbehov framför oss. När landstingsvården har dragit ned på vårdplatser har de inte ersatts av någon utbyggnad av kommunernas särskilda boendeformer på ett sätt som motsvarar behoven. Följden av de kraftiga neddragningarna blir tydliga i den undersökning som jag relaterar till i min interpellation. Socialministern gör, som sagt, samma konstaterande. Då uppstår frågan vad regeringen gör med anledning av detta oacceptabla förhållande. Det känns välgrundat att ställa de frågor jag har ställt: Vad avser regeringen att göra på kort sikt och på lång sikt? Jag sammanfattar ministerns svar så att man på kort sikt avser att göra en ny undersökning. Sedan ska vi se vad den leder till. Det finns i interpellationssvaret i dag egentligen inget svar på vad man avser göra på lång sikt. Det ger anledning att väcka följdfrågor. Jag undrar hur lång kön kan tillåtas bli innan regeringen gör mer än en ny kartläggning? Vilken är, enligt socialministern, själva grundorsaken till att kommunerna inte lever upp till sin lagstadgade skyldighet att tillgodose behov för de äldre i särskilt boende?
Fru talman! Socialstyrelsen och länsstyrelsen är mycket kritiska till hur många kommuner hanterar socialtjänsten. Man menar att vissa kommuner t.o.m. bryter mot lagen. Vi har hört det förut, tyvärr. Riksdagen fattade därför för en tid sedan ett beslut om att vitesförelägga kommunerna om de inte levde upp till domstolsbeslut om stöd och hjälp. Nu kringgås beslutet genom att kommunerna beviljar men sedan inte levererar. Då finns inget att överklaga. En majoritet här i riksdagen har givit kommunerna möjlighet att använda skattepengar att betala som vite till länsstyrelsen. Det tyckte vi var felaktigt, och det tycker vi i dag också. Det borde vara så att de pengar som kommunen får betala som straff i stället gick till den enskilde äldre, så att den omedelbart, i väntan på att kommunen kan leverera en tjänst, kunde betala för den tjänsten eller hjälpen. Pengarna skulle göra bättre nytta i den äldres plånbok än i länsstyrelsens kassakista. Regeringen har nu givit ett uppdrag om att kartlägga behovet och se över hanteringen ute i kommunerna. Men hur vore det att samtidigt med kartläggningen också försöka se på vad äldre vill ha för boende, så att vi inte får en ny skrivbordsprodukt och mer av sådant som inte efterfrågas? En hel del av de som står i kön, som Sven Brus talade om, har möjlighet att få ett boende, men de vill inte ha det. De vill ha någonting annat. De vill ha ett annat boende, en annan kvalitet. Kraften och mödan borde kanske också läggas på att skapa variation och mångfald inom äldreomsorgen. Jag känner en viss olust när jag besöker många äldreboenden, när jag ser demensboenden på tredje våningen med inglasad balkong och äldre som inte får komma ut. Jag ser det som en mänsklig rättighet att få komma ut. Nej, vi vill ha fler boenden under Silviasystrarnas kunniga ledning, fler boenden med upphöjda upplevelseträdgårdar, där man kan känna daggfuktigt gräs mellan fingrarna också om man går med rullator, fler Viks ängar och mera av variation. Man kan inte bara prata om att ersätta ett antal platser inom den slutna vården med särskilda boenden. Vi måste ta reda på vad som har hänt i sjukvården, med kortare ingrepp och mer kvalificerad hemsjukvård. Vi kan inte bara sätta likhetstecken. Vi måste tala om innehåll. Vi måste ta reda på vad folk vill ha. till Långtidsutredningen, Kommer det att finnas en hjälpande hand? som är författad av socialministern närstående på departementet. Där föreslår man att det ska finnas ett väldefinierat äldreomsorgskontrakt, en garanti för vad äldreomsorgen ska innehålla. Sedan måste vi lova att leverera vad vi har sagt. Kommer det ett sådant kontrakt i samband med planeringen för en eventuell utbyggnad? Kommer någon valfrihet de äldre till del?
Fru talman! Jag ska börja med att kommentera Cristina Husmark Pehrssons inlägg. Jag vet inte riktigt vad Cristina Husmark Pehrsson föreställer sig ska ske i äldreomsorgen. Jag vill bara varna för en tro på att flera privata vårdbolag på äldreområdet leder till högre kvalitet. Alltför många rapporter om vanvård och misskötsel av äldreomsorgen gör att vi bör vara försiktiga. Det är bra att samhället tar ett ansvar för äldreomsorgen. Jag tror att det finns leverantörer och entreprenörer som fungerar bra. Men vi ska inte tro att enbart det faktum att vi överlåter till privata företag leder till att det blir bättre. Nu kommer vi att genomföra en studie av vad som har skett inom äldreomsorgen. Vi vet att några stora bolag dominerar äldreomsorgen i Stockholmsområdet och att det i själva verket handlar om en ny sorts oligopolsituation. Vi vill gärna se vad det har betytt för de gamla: Har de fått en bättre vård, och, framför allt, har deras valfrihet ökat i själva verket? Jag tycker att det ska vara kommunerna som är ansvariga. Det är kommunerna som ska se till att de lever upp till den lagstiftning vi har. Det är viktigt att vi skapar instrument för att få kommunerna att leva upp till sitt ansvar. Det är det som har skett, Sven Brus, från regeringens sida. Vi har sett till så att det finns en tydlig lagstiftning. Vi har sett till så att länsstyrelserna kan ålägga kommunerna att leva upp till sitt ansvar, vid vite. Framför allt har vi uppdragit åt länsstyrelserna att i samarbete med Socialstyrelsen underlätta kommunernas planering. Det är kanske viktigast. Alldeles nyligen genomfördes i Stockholms län, på initiativ av landshövding Ulf Adelsohn, ett stort möte där alla kommuner i Stockholms län fick redovisa vilka planer de har. Problemet är kanske allra störst just i Stockholmsregionen. Syftet var att försöka få i gång en planering för att tillgodose den väntade efterfrågan. Problemet är brist på boenden och, som en förklaring till det, en usel kommunal ekonomi under ett antal år som har gjort det svårt för kommunalpolitikerna att leva upp till sitt ansvar. Men saker och ting ändras. Kommunernas ekonomi förbättras, inte minst beroende på att regeringen har sett till att kommunerna får ett ökat anslag och att länsstyrelserna nu är direkt engagerade i att understödja kommunernas planering. Regeringen väntar inte bara på en utredning, utan vi har faktiskt redan föreslagit riksdagen en rad åtgärder, som riksdagen också har fattat beslut om. Nu är processen i gång. Rapporterna från de möten som nu hålls på länsstyrelsernas initiativ ger anledning till viss optimism.
Fru talman! Mina frågor till ministern gällde vad regeringen har för ambitioner på kort och lång sikt. Den uppföljning och kartläggning som görs är väl det kortsiktiga svaret. Det långsiktiga svaret har jag lite svårare att skönja i debatten. Kommunerna har, mycket riktigt, enligt lag en förpliktelse att inrätta särskilda boendeformer och att tillhandahålla service och stöd till äldre personer som har behov av det. Planeringsansvaret innefattar enligt socialtjänstlagen också det särskilda boendet. Den lagliga förpliktelsen verkar ändå väga lätt när man ser hur läget är. Vi har fortfarande 4 800 personer som har behov och har fått beslut men som ändå inte har fått någon plats. Vad är problemet? Jag tror inte för ett ögonblick att det brister i god vilja hos ansvariga kommunpolitiker och inte heller på att man inte förstår problemet. Jag är övertygad om att både insikt och vilja finns. Varför kommer då inte de saknade platserna till? Det handlar naturligtvis i väldigt hög grad om ekonomi, precis som socialministern har varit inne på. Ministern hänvisar till ett stimulansbidrag på 380 miljoner för tre år sedan, successivt ökade statsbidrag och en växande kommunal ekonomi. Regeringen har också skickat med en pekpinne om vikten av att resurstillskottet används till bl.a. vård och omsorg om äldre personer. Det är visserligen välvilligt men knappast uppfordrande och definitivt inte förpliktande. Det är inte så att kommunerna struntar i att uppfylla besluten av illvilja eller ens av slarv. Det fattas helt enkelt platser och ekonomi för att uppfylla dem. Regeringen skriver i vårpropositionen något som känns oroväckande i sammanhanget: Utrymmet för utgiftsreformer kommer att vara begränsat under den senare delen av innevarande decennium om inte skatterna höjs eller omfattande besparingar genomförs för att undvika underskott när det demografiska utgiftstrycket ökar. Om det visar sig nödvändigt för att klara utgiftstaket kommer regeringen att i ett senare skede besluta om eller föreslå utgiftsbegränsande åtgärder för dessa år. Min fråga till socialministern kvarstår. Kartläggningen kommer nu fram under året. Man kan på goda grunder utgå från att den i bästa fall visar på en likartad bild och i värsta fall en sämre bild. Vad leder det till för slutsatser hos regeringen, och vilka krafttag är man beredd att vidta på området?
Fru talman! Det är visserligen måndag förmiddag, socialministern, men jag vet att jag inte sade ett ord om privat vård och omsorg. Vi får läsa protokollet sedan. Jag sade att vi ska lyssna till de äldre och höra vad de vill så att vi inte bygger äldreboende som ingen vill bo i eller som man vill byta bort. Det var vad jag sade, ministern. Om jag inte har helt fel för mig står det i handlingsplanen för äldreomsorgen som ministern kom med att vi ska stimulera en mångfald och se till att människor ska ha medbestämmande, inflytande osv. Jag kan inte ha så fel. Vad jag vill - som ett svar på de klara frågorna - är att vi skriver in valfrihet för äldre i socialtjänstlagen. Jag vill att vi stimulerar mångfald inte bara genom privata aktörer utan också genom den offentliga sektorn. Jag vill därför att vi skapar någon form av etableringsfrihet. Jag vill inte heller ha stora monopol, vare sig de är privata eller offentliga. Jag vill se en mångfald och lösningar som skulle kunna ge en variation och en hög kvalitet inom äldreboendet. Det är vad jag vill, ministern. Jag ska också tala om frågan om boende och ställföreträdare. Det är en rättssäkerhet för äldre. Jag undrar var den frågan ligger i departementet. Om jag är gammal, trött, sjuk och inte har anhöriga eller närstående som kan föra min talan, vem ska då göra det? I många andra länder, och också i andra länder i Europa och i Norden, har man fört in det i lagtexten. När kommer det, ministern?
Fru talman! Sven Brus tar upp frågan om den långsiktiga finansieringen av äldreomsorgen. I hela Europa pågår en mycket märklig diskussion som tycks ha som utgångspunkt att ju rikare vi blir desto mindre möjlighet har vi att finansiera en god äldreomsorg. Jag delar inte den uppfattningen. Den studie som Socialdepartementet har gjort och som redovisades som en bilaga till förra årets långtidsutredning pekar just på att det faktum att vi blir äldre inte nödvändigtvis innebär att vi inte skulle kunna klara vården och omsorgen. Det är till sist en politisk fråga. Är vi beredda att gemensamt finansiera en god äldreomsorg klarar vi det. Det är inte ett omöjligt åtagande. Det handlar om ganska begränsade utgifter jämfört med mycket annat. Däremot utesluter det rundhänta löften om stora skattesänkningar. Det är inte möjligt att lova att man ska ta bort 90-100 miljarder kronor ur de offentliga systemen om vi ska erbjuda en fungerande äldreomsorg. Jag tror att det är rätt viktigt att man betänker detta. Säg att det offentliga inte ska ta något ansvar. I så fall blir det upp till var och en att klara sin egen äldreomsorg. Vi vet att de länder som har prövat den modellen har misslyckats att ge de äldre trygghet. Slutsatsen måste helt enkelt vara att vi kan göra detta därför att vi vill. Men vi måste se till att vi också har en offentlig ekonomi som fungerar. Det som har hänt i kommunerna är just att det är brist på en fungerande ekonomi. Dålig ekonomi i kommunerna under det senaste årtiondet ledde till att man inte hade möjlighet att planera för äldreboendet på det sätt som man hade skäl att förvänta sig. När det gäller alla dem som väntar på verkställighet av sina beslut, enligt Socialstyrelsens rapport, handlar 70 % av fallen om brist på platser. Det är inte så att den enskilde inte har fått erbjudande, utan man säger att man väntar och avvaktar. Det är många som också gör det. Men 70 % av fallen handlade helt enkelt om konkret platsbrist. Denna platsbrist kan inte förklaras med bristande intresse från politiskt håll, oavsett den politiska sammansättningen i kommunen. Jag tror att alla kommunalpolitiker vill göra någonting. Det beror helt enkelt på att kommunerna har haft usel ekonomi under en tioårsperiod tillbaka. Det är just det som vi bör lära oss. Ska vi på lång sikt klara omsorgen om de äldre måste vi ha en offentlig ekonomi som fungerar. Vi kan inte rundhänt utlova stora skattesänkningar i den offentliga ekonomin vare sig från staten eller i kommunerna. Då kommer vi inte att klara våra uppgifter. Sedan vill jag till Cristina Husmark Pehrsson säga att jag inte sade att hon hade påstått detta. Jag vände på frågan och frågade: Vad har Cristina Husmark Pehrsson för föreställning om detta med valfrihet? Vi ska inte inbilla oss att det faktum att vi får fler privata vårdbolag inom omsorgen leder till en bättre kvalitet eller till en egentlig bättre valfrihet. Det var vad jag ville påpeka.
Fru talman! Debatten om den långsiktiga finansieringen av vård och omsorg kanske man får ta i särskild ordning. Jag försökte vara lite mer konkret och avgränsad i min interpellation och föra ett resonemang om det konkreta förhållandet att det fattas nära 5 000 vårdplatser i landet. Självklart ingår den frågan i den stora debatten om den långsiktiga finansieringen. Det är riktigt som socialministern säger, och som jag också sade tidigare, att det i grunden handlar om ekonomi. Det handlar varken om dålig planering eller brist på vilja utan om en usel ekonomi. Jag är i grunden väldigt mycket kommunpolitiker. Kommunalrådsränderna går nog aldrig ur. Jag vill arbeta för ett långtgående kommunalt självstyre, och det gäller inte minst på detta område. Att tillgodose behovet av värdig vård och omsorg om de äldre är en samhällsstrategisk fråga av stor vikt. Vi måste anlägga en helhetssyn och samverka mellan regering, riksdag och kommuner. Även om äldreomsorgen är ett kommunalt ansvar måste kommunerna få tydliga signaler från regering och riksdag. Det är signalerna från regeringen som jag här har velat efterfråga när det gäller den akuta situationen. Vi kanske inte kommer längre i den debatten här i dag. Men vi får säkert anledning att återkomma till den. Jag tackar än en gång för det svar jag har fått. Jag får för dagen nöja mig med att regeringen säger sig vilja undersöka vidare och sedan fundera på lämpliga åtgärder, även om jag kanske hade hoppats på ett något aktivare svar. Det är många äldre som väntar på platser som inte finns. Risken är att kön blir ännu längre. Fru talman! Eftersom både socialministern och jag är överens om att situationen är oacceptabel, just det ordet har använts, finns det anledning att fortsätta att följa frågan med intresse.

Fru talman! Cristina Husmark Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att snarast lösa den akuta personalkrisen och för att attrahera personal till att utbilda sig för arbete inom vården. Hon har vidare frågat vad jag avser göra för att vårdpersonal ska välja att arbeta kvar i vården. Att klara personalförsörjningen är en av de allvarligaste frågorna som sjukvården har att hantera de kommande åren. Svårigheterna att rekrytera personal tillsammans med ökad sjukskrivning och förtidspensionering bland sjukvårdspersonalen är oroande tendenser som måste tas på stort allvar. Ansvaret för personalförsörjningen är i första hand en fråga för sjukvårdshuvudmännen och vårdgivarna. Det är viktigt att dessa arbetar för att åstadkomma en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö som kan klara att attrahera människor att vilja arbeta där. Det gäller både de som ska välja en framtida yrkesbana och de som redan arbetar i vården. Förbättrat ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling, karriärmöjligheter och ökad flexibilitet är åtgärder som ofta framhålls som viktiga för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. I detta sammanhang vill jag också framhålla vikten av att arbetsgivarna tar till vara den potential som finns bland den deltidspersonal som önskar utöka sin arbetstid. Staten har ett ansvar för att det utbildas personal i tillräcklig omfattning och att sjukvården ges tillräckliga resurser för att upprätthålla en god vård. Regeringen har också vidtagit en rad åtgärder för att förbättra situationen inom sjukvården. Bl.a. så har betydande resurstillskott tillförts landsting och kommuner under de senaste åren. Den samhällsekonomiska utvecklingen med stark tillväxt och ökad sysselsättning har också inneburit att de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting förbättrats. Deras möjligheter att anställa personal har därmed förbättrats avsevärt. Regeringen har vidare vidtagit åtgärder för att utöka utbildningen av yrkesgrupper där det råder brist. Det gäller bl.a. läkarutbildningen, där det sker ett tillskott av 200 platser, samt sjuksköterskeutbildningen som år 2003 beräknas ha utökats med mer än 1 000 platser. Här ger statens övertagande av huvudmannaskapet för landstingens vårdutbildningar också regeringen förbättrade möjligheter att anpassa dimensioneringen av de berörda utbildningarna. När det gäller de här nämnda utbildningarna kan man konstatera, vilket är glädjande, att det är många sökande till utbildningsplatserna. Jag vill här också nämna att riksdagen bifallit regeringens förslag om att den pågående försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning inordnas som en reguljär eftergymnasial utbildningsform. Inom vård och omsorgsområdet finns ett stort behov av och intresse för från personalen, bl.a. undersköterskor, att få fördjupa sin kompetens för att utveckla vårdarbetet. Det kan de få tillfälle till inom den kvalificerade yrkesutbildningen. Här är det viktigt att arbetsgivarna utnyttjar möjligheterna att inom ramen för den kvalificerade yrkesutbildningen verka för att möta en efterfrågan på utbildning och samtidigt ta till vara den fördjupade kompetens detta leder till. Regeringen avser också att besluta om direktiv till en utredning för att se över vilka olika möjligheter det finns för att underlätta för arbetstagare att gå upp i arbetstid. Regeringen satsar 100 miljoner kronor per år under 2001-2003 för att öka sysselsättningen bland invandrare. Satsningen gäller bl.a. kompletterande utbildning för personer med utländsk högskoleutbildning etc., varav läkare och sjuksköterskor tillhör en prioriterad grupp. Satsningen innehåller ytterligare delar varav en är vårdutbildning för arbetslösa invandrare med intresse för att utbilda sig inom vården. Arbetsmarknadsstyrelsen har regeringens uppdrag att genomföra utbildningssatsningarna. Sammantaget visar detta att regeringens insatser påtagligt förbättrar vårdens möjligheter att klara personalförsörjningen. Jag vill dock åter betona att det nödvändiga arbetet med att skapa en arbetsmiljö och arbetsförhållanden som gör vårdarbete attraktivt är ett ansvar som vilar på arbetsgivarna.
Fru talman! Jag börjar naturligtvis med att tacka socialministern för svaret. Vi kan vara helt överens - personalsituationen är en av de allra viktigaste frågor som vården har att hantera. Men i svaret finner jag tyvärr föga som kan ge tro och hopp för framtiden. Kvalificerad yrkesutbildning kommer äntligen - tack, det har vi moderater talat om länge! Nya platser till sjuksköterskeutbildningen blir det också. Tack, men det gick faktiskt ett par år efter Vårdkommissionens larm innan regeringen inbjöd till att diskutera huvudmannaskapet. På punkt efter punkt tycker jag att regeringen engagerar sig lite för saktfärdigt. Ingenting i svaret visar på att socialministern är beredd att diskutera bakomliggande problem. Man vill liksom släta över hela tiden. Redan i ESO rapporten Att snubbla in i framtiden beskrevs den offentliga sektorns inkompetens när det gäller verksamhetsförändringar och neddragningar. Man säger där att det har sparats närmast patienten. Som byråkrat och administratör skär man nämligen inte i första taget av den gren som man sitter på. Därför blev också besparingarna i mitten på 1990 talet fel. Köerna blev längre. Anställningslagarna garanterade äldre fortsatt arbete, och man såg gärna att de gick upp till heltid precis som nu, medan yngre fann annat arbete. Äldre har blivit ännu äldre och mer slitna, och många återfinns i dag som förtidspensionerade eller sjukskrivna. De ökade sjukskrivningarna kostar samhället i dag stora summor. Riksförsäkringsverket har redovisat att kostnaderna för sjukskrivningar har ökat från 15 till 30 miljarder kronor mellan 1997 och 2000. Men totalkostnaden för samhället är långt högre än så. Inkluderar man förtidspension och sjukbidrag var kostnaden 63,3 miljarder kronor för 1999. Det är lika mycket som all äldreomsorg kostar i Sveriges land per år. Och då har vi ändå inte tagit med kostnaden för lidande och inkomstbortfall. När det gäller undersköterskorna har sex av tio kommuner redan i dag en brist, socialministern! I nordvästra Skåne, som jag kommer ifrån, är behovet av undersköterskor också stort. Man bedömer att man behöver ungefär 2 000 ytterligare om fem år. I Höganäs kommun bedömer man behovet till 400 inom tre år. 1980 studerade 30 000 elever på vårdlinjen. I dag är det 4 000. Det är skrämmande, socialministern! Borde man inte i regeringen tillsammans börja titta på ett reformerat program på vårdlinjen? Till universitet och högskolor är det ju fritt val i hela landet. Varför kan då inte gymnasieskolans vårdlinje också få ett varierat och spännande utbud, så att man kunde få välja fritt i hela landet? Kan socialministern tänka sig det? Till skillnad från vid vårdgymnasiet så finns det elever när det gäller sjuksköterskor. Men en AMS rapport visar att bara 90 % fullföljer studierna. Inom fem år efter examen finns bara 80 % kvar. Det betyder att om inte fler lockas att läsa till sjuksköterska eller vara kvar inom vården så behövs orealistiska Dessutom vill 30 % av sköterskorna byta arbete. Läkaryrket är fortfarande mycket populärt. Men man har tappat 6 %, och sjukskrivningarna går i taket i antal. Mellan 1999 och 2000 har de ökat markant. Dessutom vet vi att man inte vill utbilda sig till läkare inom rehabilitering, till geriatriker eller till allmänläkare. Till slut, socialministern: När kommer regeringen att komma tillbaka med ett förslag om att ta tillbaka beslutet och fullständigt ta bort 67-årsgränsen för alla läkare, även inom den privata sektorn? Det gäller alltså det beslut som riksdagen fattade häromdagen.
Fru talman! När det gäller personalsituationen inom vården tror jag att man ska skilja på vad som är uppgifter som kommer från organisationer som har direkta intressen i sjukvården och andra. De fackliga organisationerna, både Läkarförbundet och sjuksköterskefacket, har genom åren redovisat siffror som, när man sedan granskar dem lite grann, måste ifrågasättas. Läkarförbundet drev under en lång tid att det inte fanns någon brist på läkare. Det var bara för två år sedan som Läkarförbundet accepterade att man skulle öka utbildningen. Man hade nämligen en uppfattning om att det inte skulle behövas fler läkare. Dessbättre har sjuksköterskefacket inte haft den uppfattningen, men man har däremot talat om att det skulle vara en allmän flykt från sjukvården när det gäller sjuksköterskor. Men så är det inte! Under de senaste åren har antalet anställda inom svensk sjukvård ökat - och ökat ganska markant. Från 1999 till 2000 ökade antalet anställda - och det var i huvudsak sjuksköterskor som det handlade om - med 4 500. Det anställs fler, och fler söker sig till sjukvården. Det finns också ett intresse för utbildningen. Vi har inte svårigheter att rekrytera till högskoleutbildningen när det gäller sjuksköterskeutbildningen eller läkarutbildningen. Det är attraktiva jobb, och det är lätt att rekrytera. Vi har en faktisk brist på i stort sett alla personalkategorier. I hög grad beror det på de neddragningar som gjordes under 1990-talet. Där är vi överens. Det var inte särskilt välplanerat och det var inte särskilt strategiskt, men det var likväl ett tvång för hela den offentliga sektorn att ta hem de 200 miljarder som den offentliga sektorn gick med underskott. Av det bör vi kanske lära oss att inte hantera ekonomin på det sättet. Den typen av nedskärningar sker inte planerat, de är inte särskilt strategiska och vi får en situation där det senare blir svårare att rekrytera tillbaka folk. Nu är situationen den att vi anställer mer folk, antalet tjänster utökas och tjänster besätts också. Det råder fortfarande brist på folk, och vi har många vakanser, men de tillsätts relativt snabbt. Med en satsning på utbildning med ökad läkarutbildning och ökad sjuksköterskeutbildning kommer vi säkerligen att kunna komma i balans inom rimlig tid när det gäller tillgång och efterfrågan på personal inom sjukvården. Det ska väl också nämnas att när det gäller övrig omvårdnad sker det också spännande saker inom arbetsmarknadsutbildningen. Det är faktiskt inte mindre än 4 000 personer som deltar i den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen med inriktning på vård och omsorg. Det är den största satsningen. Det visar sig också att det är där det största intresset finns. Det är alltså inte bara övrig utbildning utan också arbetsmarknadsutbildningen som nu arbetar mot att tillgodose efterfrågan. Jag tror alltså att de här skräckbilderna av hur det ser ut i svensk sjukvård när det gäller personalrekryteringen ska tas med en nypa salt. De kan komma från organisationer som har rent fackliga intressen eller andra intressen av att betona bara en sida av problemet. Svensk sjukvård rekryterar nu folk. Antalet anställda inom svensk sjukvård ökar relativt kraftfullt för att vi ska kunna leva upp till de krav som ställs.
Fru talman! Då ifrågasätter socialministern de fackliga organisationernas egna siffror. Vi får väl uppmana de fackliga organisationerna och socialministern att ta ömsesidig kontakt. Här handlar det inte om att säga olika sanningar. Här gäller det att sätta ned klackarna i marken och se till att folk får vård och att personal blir utbildad. När det gäller undersköterskorna konstaterar jag att socialministern inte nämnde någonting om vårdgymnasiet eller den stora brist som finns där. De siffrorna kommer från Lernia i Helsingborg, som har räknat ut detta. Dem måste väl i alla fall socialministern tro på. Låt mig ta en liten beskrivning från verkligheten. Det handlar om Eva som blev piga. Hon är inte ensam. En mängd liknande fall har kommit till min kännedom. Hon är en undersköterska i 30-årsåldern som blir friställd från vården. Hon har 200 stämplingsdagar kvar, men vill starta egen verksamhet. Hon får inte det, men kallar då på pressen. Helt plötsligt får hon då börja en starta-eget-utbildning. Hon gör som de flesta kvinnor inom vården som vill starta eget, hon sparar, avsätter och inköper utrustning. Så söker hon starta-eget-bidrag men får avslag. Man säger: Tycker du inte att det finns något annat jobb du kan göra? Då går hon till en advokat som ger henne rätt att också hon bör få starta-eget-bidrag. Hon går till kommunen som säger att de inte är intresserade av att hon ska bedriva någon hemsjukvård uppe på en ås där det bor väldigt många gamla människor som hon har nära till. De har egen personal. Då startar Eva ett städbolag. I dag har Eva åtta anställda i städbolaget. Många av dem är undersköterskor. De kallar sig för pigor och tycker att de gör ett väldigt bra jobb. Där blev vården av med en undersköterska som hade gjort ett väldigt gott jobb inom hemsjukvården. Detta är bara ett exempel. Det är ett exempel, socialministern, på kommunalt monopol som hindrar många goda krafter att verka inom äldreomsorgen. Är socialministern medveten om detta?
Fru talman! Apropå de fackliga organisationerna vill jag säga att jag tror att det är ganska nyttigt att som politiker vara medveten om att det finns olika intressen här. När de fackliga organisationerna för något år sedan talade om flykten från svensk sjukvård, hade jag anledning att kontrollera om det verkligen förelåg någon flykt. Jag fick klart för mig att det just då rekryterades folk till sjukvården. Antalet anställda ökade i alla personalkategorier. När det sedan talades om att alla flyr till Norge och jag kontrollerade det, visade det sig att de som jobbade i Norge under 90-talet, beroende på att svensk sjukvård drog ned och avskedade folk, nu var på väg tillbaka till Sverige. Under de senaste två åren har det varit en flykt från Norge till Sverige av kompetent och utbildad svensk arbetskraft som tidigare lämnade Sverige. Jag tror att man ska vara en smula kritisk mot en del av uppgifterna. De fackliga organisationerna har självfallet också en kunskap som vi ska ta del av, men detta ska vägas tillsammans med andra uppgifter. När det gäller personalsituationen i svensk sjukvård är det säkrast att gå till sjukvårdshuvudmännen och se hur deras personalstatistik ser ut. Hur många platser är vakanta? Hur mycket ökar det? Vilka rekryteringsproblem har de? Just nu finns det vakanser i svensk sjukvård, både när det gäller läkare och sjuksköterskor. Det finns inte så många vakanser när det gäller undersköterskor. Glöm inte bort att det framför allt var undersköterskor och övrig vårdpersonal som friställdes från svensk sjukvård! Därför är det inte så konstigt om många av dem tvekar om att återvända till sjukvården och i stället hittar andra former av sysselsättning. Jag menar att vi behöver rekrytera undersköterskor. Vi kommer att ha ett stort behov av undersköterskor i framtiden. Men förklaringen till att många startar eget är ju faktiskt att 60 000 fick lämna sjukvården under 90-talet. Det är inte så lätt att omedelbart återvända när man kallar på dem igen. I huvudsak finns det vakanser när det gäller läkare och sjuksköterskor, och inte minst inom specialistsjukvården. Vi måste se till att vi har utbildad personal så att vi kan besätta de vakanserna. Vi kommer också att få ett ökat behov av undersköterskor. Därför gäller det att se till att vårdutbildningarna på gymnasienivå också attraherar unga människor. Vi kan konstatera att under de senaste åren har intresset för att gå vårdutbildningen minskat. Det förklaras i huvudsak av att man har talat om att detta inte är en framtidsbransch. Alla som hade jobb blev ju hotade med uppsägning. Nu kan vi notera ett ökat intresse för vårdutbildningarna. Hela skolvärlden talar nu om att intresset för vårdutbildningar ökar igen. Det är viktigt att notera detta. Vi får se till hösten hur det ser ut när det gäller platserna i vårdutbildningarna. Det finns skäl att vara optimistisk även där. Unga människor har upptäckt att vården är en framtidsbransch. Oavsett vilken del av vården man jobbar i, är det där det kommer att behövas folk.
Fru talman! Mitt exempel i den förra repliken handlade om att vi inte bara kan titta på sjukvården och antalet utbildningsplatser. Vi måste titta på innehållet i vården. Det handlar om att starta eget, försäkringskassornas inställning, kommunalt monopol m.m. Vi kan inte bara titta på siffror. Socialstyrelsen har sagt så här: Med tanke på kommunernas ekonomi och prognos om framtida samhälleliga resurser och behov av vård och omsorg är det angeläget att starta en förutsättningslös diskussion om den framtida finansieringen av äldreomsorgen. Jag tänker alltså inte här diskutera äldreomsorgens finansiering, även om jag skulle ha god lust. Tiden räcker inte till. Det handlar om att det ska vara möjligt för kommunerna att anställa folk och få pengar till det. Vi moderater har beklagat att socialministern inte vill titta på detta. Vi konstaterar att i slutet av sina studier vill 60 70 % av läkarna gå till näringslivet i stället för till den offentliga sektorn. Många sköterskor lämnar utbildningen innan de är färdiga eller strax efter, och undersköterskorna räcker inte till. I många enkäter som fackförbunden har gjort - och socialministern misstror kanske dem också - framkommer det en känsla av olust, ohälsa och ökade sjukskrivningar inom den offentliga sektorn i jämförelse med alternativa verksamheter. Inom den offentliga sektorn upplever man - och det finns faktiskt svart på vitt om detta - att det finns inlåsningar, stora politikerstyrda organisationer och maktbrist. Det är faktorer som klart påverkar hälsan. Hur kommer det sig annars, socialministern, att alternativa verksamheter i dag inte behöver annonsera efter folk? Man står i kö och väntar. Inser inte ministern att det behövs mer än bara utbildningsplatser? Krångliga och stelbenta politiska strukturer tar inte till vara personalens vilja och förmåga. Därigenom får vi både personalbrist och långa köer till vården.
Fru talman! Om det nu är kommunerna och landstingen som ska finansiera äldreomsorgen eller sjukvården - och det sägs ju att moderater och socialdemokrater är överens om att vi ska finansiera detta solidariskt - måste man ge kommunerna möjligheter att hantera sin ekonomi. Då kan man inte, som moderaterna, säga att man inte stöder tanken på att flytta över pengar från staten till kommunerna. Att varje år säga nej till de satsningar som sker från statens sida till sjukvårdshuvudmännen när det gäller satsningen på sjukvården eller till kommunerna när det gäller de s.k. Perssonpengarna är inte förenligt med att samtidigt säga att kommunerna ska betala. Det som jag är rädd för är att man föreställer sig att man bara genom att byta huvudman, entreprenör eller vårdgivare skulle klara de ekonomiska problemen. Det gör man inte. Så mycket kan inte någon entreprenör erbjuda som att man kan bedriva verksamhet för halva priset eller något liknande. Snarare är det så att om vi ska försäkra oss om att vi ska ha en mångfald som fungerar, måste vi också vara beredda att betala till entreprenörerna. Problemet blir till slut hur vi ser till att landstingen och kommunerna har en ekonomi som gör att de kan rekrytera folk och erbjuda hyggliga villkor, oavsett om de bedriver verksamhet i egen regi eller om de har ett avtal med entreprenör. Det är genom att se till att sjukvården får möjligheter att expandera som vi kan se till att människor attraheras av verksamheten. Det går inte att trolla med siffrorna. Sjukvården behöver ta en större andel av våra gemensamma resurser för att människor ska känna att det här är en framtidsbransch. Nu håller vi på att arbeta med att ge sjukvården den möjligheten genom att skjuta till nya resurser, men där har vi ingen hjälp från moderaterna.

Herr talman! Alf Svensson har ställt en rad frågor till socialminister Lars Engqvist om etiska ställningstaganden med anknytning till forskning om stamceller. Alf Svensson har bl.a. frågat på vilket sätt socialministern avser säkerställa att den forskning som bedrivs i Sverige sker på ett etiskt acceptabelt sätt och om regeringen kommer att lämna förslag till riksdagen om riktlinjer och lagstiftning beträffande de aktualiserade frågorna. Eftersom forskningsfrågorna tillhör mitt ansvarsområde inom regeringen svarar jag på interpellationen. Vi har sedan länge ett system för forskningsetisk granskning i Sverige. Forskningsetiska kommittéer vid de medicinska fakulteterna och vissa forskningsråd granskar forskningsansökningar med utgångspunkt i internationella deklarationer och konventioner. Den parlamentariska Kommittén om forskningsetik gjorde i sitt slutbetänkande God sed i forskningen, , vissa överväganden om forskningsetisk prövning. I remissbehandlingen ansåg emellertid många instanser att det behövdes en mer generell författningsreglering av de forskningsetiska kommittéernas verksamhet. Utredningen visar inte på några uttalade brister hos det nuvarande systemet. Däremot har nya behov av rättslig reglering uppstått till följd av dels ny lagstiftning, dels vetenskapens utveckling. Regeringen gjorde i den forskningspolitiska propositionen, Forskning och förnyelse, , bedömningen att det finns skäl som talar för en generell författningsreglering av forskningsetisk prövning. Inom Regeringskansliet arbetar vi därför för närvarande med ett förslag till rättslig reglering av forskningsetikkommittéerna och deras verksamhet. En viktig utgångspunkt är att deras roll på olika sätt bör stärkas och att de bl.a. bör få ett större inslag av lekmän. Även den parlamentariska Bioteknikkommittén har i sitt slutbetänkande Att spränga gränser, , gjort vissa överväganden om de forskningsetiska kommittéernas verksamhet. Men kommittén föreslår också inrättandet av en ny myndighet, en bioteknikinspektion med ett övergripande ansvar. Kommitténs förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. I detta arbete är jag särskilt angelägen om att frågan om decentralisering kontra centraliserat beslutsfattande när det gäller t.ex. etiskt kontroversiella frågor blir ordentligt belyst. När det mera specifikt gäller forskning på befruktade ägg från människa är det ingen ny fråga. I många länder har man tagit ställning till denna forskning med utgångspunkt i behovet av forskning kring reproduktionen. Den svenska riksdagen antog således år 1991 lagen om åtgärder i forskningseller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa. I propositionen (1990/91:52, bet. Såvitt jag kan förstå är det inga fundamentalt nya etiska frågeställningar som väcks när man vid forskning med stamceller tar enstaka celler från sådana befruktade ägg som har "blivit över" vid provrörsbefruktning. Flera internationella organ, bl.a. Europeiska kommissionens organ European Group on Ethics in science and new technologies och Nordiska ministerrådets kommitté för bioetik, har kommit fram till denna slutsats. I deras yttranden framhålls vikten av att denna forskning får fortsätta men enbart med användande av sådana embryon som "blivit över" och som ändå ska förstöras. Att skapa nya embryon enbart för forskning eller att genomföra s.k. kärntransfer för transplantationsändamål avstyrks. Nyss nämnda organ vill avvakta utvecklingen inte minst avseende försök med s.k. adulta stamceller som dock i dagsläget anses mycket mindre användbara för att ersätta sjuka celler hos t.ex. diabetiker eller Parkinsonsjuka. Jag vill i detta sammanhang påminna om att Statens medicinsk-etiska råd har som en av sina främsta uppgifter att följa utvecklingen inom sådan forskning och behandling som kan anses vara känslig för den mänskliga integriteten eller påverka respekten för människovärdet. Jag har erfarit att rådet följer utvecklingen och vid flera tillfällen har diskuterat frågan. Så länge det inte finns några nationella regler för forskning på stamceller är det viktigt att forskningsansökningar avseende denna forskning diskuteras på nationell nivå i Vetenskapsrådets nämnd för forskningsetik. Jag har erfarit att nämnden nyligen har uppmanat samtliga etikkommittéer att remittera ansökningar som gäller forskning av känslig karaktär, t.ex. forskning med embryon eller stamceller, till nämnden för en principiell diskussion. Jag har också erfarit att Vetenskapsrådet inom en nära framtid kommer att presentera riktlinjer för forskning på stamceller. Den snabba utvecklingen inom forskningen ställer stora krav på forskarna att informera även om kontroversiell forskning för att därigenom initiera en öppen debatt. Det finns naturligtvis en rad ytterligare frågor som måste diskuteras och jag förutsätter att detta kommer att ske bl.a. i den parlamentariska utredning om genetiska undersökningar som regeringen nyligen beslutat att tillsätta. I utredningens uppdrag ingår också att överväga riktlinjer för användning av stamceller. Men diskussionen pågår även inom professionen och på andra håll. Det är avgörande, inte minst för att vidmakthålla allmänhetens förtroende för forskningen, att denna diskussion präglas av stor öppenhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka ministern för svaret. Låt mig understryka några meningar i min interpellation som jag anser vara de kanske mest centrala: I västerländsk etisk tradition betonas alla människors absoluta och okränkbara värde. Detta unika människovärde ligger till grund för internationella deklarationer om mänskliga fri och rättigheter. Mänskliga embryon är inte material. Det faktum att människan i olika livsstadier och situationer inte kan hävda sina rättigheter upphäver dem inte. Utgångspunkten för interpellationen är: Hur upprätthåller vi respekten för den enskilda människans värde i en demokrati? Nu är väl interpellationsdebatter egentligen inte så lämpliga för att avhandla så här komplexa och svåra frågor, som kräver ett stort mått av ödmjukhet. Men de två första frågorna i min interpellation vill jag också gärna stryka under. De är: Vilka etiska värden avser regeringen ska vara grunden för forskningen som bygger på livets minsta beståndsdelar? Vilka etiska och lagstiftningsmässiga gränser avser socialministern - alltså nu utbildningsministern - nu uppställa när det gäller forskning på stamceller? Min uppfattning är att man inte klarar av att hantera denna typ av frågeställningar med mindre än att man svarar på frågan: När börjar livet? Jag vill - utan att på något sätt vara oförskämd - hävda att ministern inte svarar på de mycket centrala frågeställningar som jag här återger. Den yttersta frågeställningen är som sagt: När börjar livet? Som jag ser det så utbreder sig det utilitaristiska tänkandet starkt. Jag undrar om det inte ibland sker helt omedvetet, kanske från regeringens och kanske från Socialstyrelsens sida - vad vet jag? Nyttan avgör alltså vad som är acceptabelt. Jag menar att det är en utveckling som på sikt får demokratin att vissna om man talar om demokratins absoluta grundbult, nämligen respekten för den enskilde och för det enskilda livets integritet. Ministern nämnde i svaret att de frågor som tas upp i interpellationen har aktualiserats redan tidigare. Jag håller helt med om det. År 1990 är nämnt. Men samtidigt talas det i svaret om att den forskning som vi här berör har genomgått en dramatisk utveckling. Det är just det interpellationen handlar om, dvs. att forskare i dag har helt andra möjligheter än för tio år sedan. Det kan knappast hävdas med trovärdighet, tycker jag, att vi i Sverige har någon offentlig omfattande debatt runt denna forskning om embryonala stamceller. Såvitt jag kan bedöma - det är naturligtvis inte så mycket empiriskt - ser man i en lång rad magasin från olika delar av världen att denna forskning är synnerligen omdebatterad och synad. Jag skulle vilja vädja till ministern om att här svara på de två första frågorna som finns i min interpellation.
Herr talman! Utbildningsministern! När jag läste utbildningsministerns svar tyckte jag att det andades en viss försiktighet - kanske så mycket försiktighet att just de grundläggande etiska frågorna inte besvarades. Det antyddes inte ens något svar. När utbildningsministern hänvisar till de forskningsetiska kommittéer som finns och menar att de i sina bedömningar ska gå tillbaks på internationella deklarationer och konventioner lyser det problem som ändå finns på den internationella arenan inte igenom. Enskilda forskare och enskilda individer kan naturligtvis stå för olika etiska teorier och etiska uppfattningar som kan leda till diametralt olika svar på dessa frågor. Nu nämnde Alf Svenssons utilitarismen. Det är ingen hemlighet att en majoritet av våra professionella moralfilosofer på universiteten, varav många också sitter med i medicinsketiska råd och kommittéer, har en utilitaristisk uppfattning. Enligt utilitarismen finns det egentligen inget människovärde att försvara, utan det handlar om effekterna, resultaten och nyttan av saker och ting. Jag skulle vilja att utbildningsministern i sitt svar på interpellantens frågor på något sätt sätter in detta i ett större sammanhang. Det finns en problembild här. Vi har å ena sidan internationella deklarationer och konventioner som betonar människovärdet, men vi har å andra sidan inte minst under senare delen av 1900-talet haft starka rörelser som menar att värden inte finns, t.ex. värdenihilismen - och sedan också utilitarismen - som har vuxit sig starka och förändrat även deklarationernas innehåll i viss mening. Jag ser i svaret också att det finns en tendens till nyttotänkande. Det är i och för sig deskriptivt. Det talas om behovet av forskning kring reproduktion och om att angelägen kunskap skulle kunna vinnas, osv. Då har man inte svarat på frågan om embryots, individens eller subjektets status i sig, utan man hänvisar till nyttan av forskningen. Det är nyttan å ena sidan och värdena i sig å andra sidan. Denna konflikt hoppas jag att utbildningsministern tar upp i sitt svar.
Herr talman! Jag välkomnar verkligen en bred offentlig forskningsetisk debatt. Det tror jag att vi är i behov av i Sverige och i alla andra länder som arbetar med avancerad forskning av flera olika skäl. Vi har en mycket snabb vetenskaplig utveckling som öppnar möjligheter att lösa mycket svåra mänskliga problem inte minst när det gäller sjukdomar som Parkinsons sjukdom. Denna typ av forskning skulle kunna lindra tillvaron för människor som har blivit utsatta för sjukdomar och för deras anhöriga. Det skulle vara en stor vinst för samhället. Det går icke att diskutera forskning utan att också ta med den potential som denna forskning har när det gäller att lösa svåra mänskliga problem. Samtidigt leder den vetenskapliga utvecklingen till allt svårare etiska frågeställningar. Då blir öppenheten och genomlysningen det allra viktigaste. Det är därför regeringen nu arbetar med att lagreglera de etiska kommittéernas verksamhet. Det är ett viktigt framsteg, tycker jag, att göra det reglerat. Vi ska också se över lekmannainflytandet i dessa forskningsetiska kommittéer. Det är också centralt att vi ser över hur besluten fattas när det gäller den nationella politiken, så att det inte bara är de lokala etiska kommittéerna som fattar beslut utan att vi också gör en nationell bedömning av vad som är etiskt lämpligt och vad om inte är det. Det jag skulle vilja be Alf Svensson och partikolleger om är att icke göra diskussionen för enkel, för detta är en komplicerad frågeställning. Hur ser egentligen kristdemokraterna på den forskning som bedrivs kring infertilitetsfrågorna? Vi har ju gjort samma bedömning i riksdagen när det gäller att det är rimligt att kunna forska på befruktade ägg för att kunna öka kunskaperna kring infertilitet och för att kunna ge möjlighet till det som nu finns, dvs. provrörsbefruktning eller IVF-metoden, som också har betytt väldigt mycket för människor i vårt land och i många andra länder. Sätter kristdemokraterna nu frågetecken när det gäller om den forskningen ska kunna bedrivas? Det har vi riksdagsbeslut på, och det är enligt min bedömning ingen ny etisk frågeställning att också utveckling av andra forskningsgrenar finns på detta område. Det är ingen lätt frågeställning, men det är en frågeställning som kräver en öppen diskussion och etisk granskning med insikt både om de stora möjligheter som finns med den forskningen och de svåra etiska problemen. Det finns två grundläggande regler för forskning kring embryon. Den ena är tvåveckorsregeln, som riksdagen har fattat beslut om. Tvåveckorsregeln innebär att försök i forsknings eller behandlingssyfte på befruktade ägg får göras längst t.o.m. den fjortonde dagen efter befruktningen. Sedan finns också principen om informerat samtycke, dvs. att de människor det berör, t.ex. föräldrar, ska ge ett informerat samtycke, vara väl medvetna om sitt beslut och vara de som bestämmer om det ska få ske eller inte. Det tycker jag är två grundläggande bra regler att ta med sig även i fortsättningen. Det som behöver förstärkas är diskussionen och genomlysningen, och det är det som vi arbetar med nu inom Regeringskansliet för att kunna lägga fram förslag inför riksdagen om. Då blir frågorna om organisationen av den etiska granskningen och lekmannainflytandet - det som också kan göra att vi får en allmän diskussion - väldigt centrala. Det tycker jag är ett klokt sätt att hantera svåra etiska frågeställningar på. Men gör det inte så enkelt att bara säga att vi ska bortse ifrån de möjligheter som forskningen kan ge oss. Det vill jag ändå vädja om.
Herr talman! Jag tyckte inte att det var riktigt sympatiskt av utbildningsministern att säga att vi inte ska göra det så enkelt. Jag har två tre gånger läst utbildningsministerns svar. Förenklingarna är väl snarast att finna i svaret. Jag ställer frågor, men utbildningsministern svarar med att säga att vi inte ska göra det så enkelt. I allra högsta grad uppskattar vi och vill göra det vi kan för att skapa de bästa förutsättningar som tänkas kan för forskning, och vi tar naturligtvis gärna emot de frågeställningar som ministern riktar till oss. Men ingen av oss i denna kammare är okunnig om att världshistorien bjuder på åtskilliga exempel också av nationell karaktär på att forskning och åtgärder accepterats och legitimerats för att, som det heter, undanröja lidande. Vem vill inte det? Men frågan är: På bekostnad av vad? Vilka värden finns det i botten? I svaret finns uttrycket "embryon som 'blivit över'". Var och en förstår vad som menas med det. Men det är inte en ödets nyck att embryon blir över. En frågeställning som är viktig att ändå lyfta upp på bordet är ju när den totipotenta stamcellen blir adult. Jag tror inte ens en gång att forskarna vågar avge ett definitivt svar på en sådan fråga. Är det efter en vecka, vilket jag vet att en del anser, eller är det kanske först efter en lite längre tid? Det är klart att det är viktigt att få den frågan besvarad. Man kan ju tänka sig att ifrån den adulta stamcellen, om inte individen i sig skadas, vara med om att ta celler för att avhjälpa svåra sjukdomar. Men man får ju inte glömma att det skapas en möjlighet att ifrån den totipotenta stamcellen klona människan. Jag kan inte tänka mig annat än att utbildningsministern och jag är rörande överens om att vi ska ha ett förbud mot kloning av människan. Men jag tror ingen av oss är så naiv att man föreställer sig att detta i och med att vi har det här förbudet inte kommer att ske. Forskningen är naturligtvis och ska vara så nyfiken som möjligt, så någonstans, kanske inte i vårt land men i något annat land, kommer kloningen att ske. Detta menar jag entydigt visar hur angeläget det är att signalerna är klara och entydiga och baseras på en värdegrund som inte är utilitaristisk. Med ett utilitaristiskt resonemang är det klart att det inte är görligt annat än att kunna komma fram till att, såvitt jag förstår, kloning också är något att använda sig av för att minska lidande.

Herr talman! Jag delar verkligen Alf Svenssons uppfattning om att det är resonemang som behövs kring de här frågeställningarna. Det är då också ett resonemang om de organisatoriska frågorna för att det handlar om människors tilltro till den etiska granskning som görs. Min uppfattning är att vi behöver stärka tilltron genom att också göra organisationen för etiska bedömningar tydligare och uppmuntra att de här bedömningarna förs ut till allmän diskussion. Det tror jag är det viktigaste. Jag tror också att det är på det sättet som man ska närma sig djupt etiska frågeställningar. Det ska inte ske genom enkla klubbslag utom genom en sökande diskussion. Jag tror att vi båda kan delta i en sådan sökande diskussion. Jag delar den uppfattning som utredningen hade för tio år sedan och som sedan också regeringen och riksdagen fastställde, att forskning och försök på befruktade ägg bör bli möjlig under dessa betingelser därför att det kan ge angelägen kunskap utan att verksamheten kommer i konflikt med den humanistiska människosynen. Det var den bedömning som riksdagen gjorde för tio år sedan när man tillät forskning på befruktade ägg med syfte att lösa svåra infertilitetsfrågor, och det är forskning som har varit viktig för människors livskvalitet och möjligheter att få barn. Den etiska bedömning som man gjorde då liknar väldigt mycket den etiska bedömning som nu har kommit upp tack vare framsteg när det gäller stamcellsforskningen. Jag tycker att det beslut som man då fattade från riksdagens sida var ett klokt och väl avvägt beslut. Däremot tror jag att vi behöver komma längre när det gäller att föra upp de här diskussionerna till en tydligare och mer allmän debatt. Vi ligger ju också väl i linje med vad många internationella etiska prövningskommittéer tycker. En viktig sådan är ju den europeiska grupp som jag nämnde som jobbar direkt under kommissionen. Från den europeiska kommittén säger man att det när det gäller de länder som redan i dag tillämpar embryoforskning för att lösa infertilitetsfrågor, där den är tillåten, är svårt att se något argument som skulle förhindra att också stamcellsforskningen då skulle vara tillåten. Det nordiska ministerrådets kommitté för bioetik säger också att det är acceptabelt att forska på humana stamceller från överblivna embryon från IVF-befruktningar. Det är klart att det här är beslut som ingen har tagit med någon lätthet, utan det här kommer av en prövande, sökande diskussion. För tio år sedan tog vi ett steg under stor samstämmighet i riksdagen, och forskningsutvecklingen har varit sådan att vi nu kan närma oss lösningen på andra stora svåra frågor när det gäller folksjukdomar. Vi måste upprätthålla respekten för människovärdet, för integriteten, hos varje enskild människa, men vi inser också att forskningen kan ge oss betydande kunskaper när det gäller att förbättra livet för människor.
Herr talman! Det råder inga delade meningar oss emellan när det gäller att avhjälpa barnlöshet, och jag tror inte alls att vi behöver debattera att forskningen har avlyft mycket stora och svåra lidanden från människor, och vi ser fram emot en period då utvecklingen i det avseendet fortsätter. Samtidigt finns ju frågeställningen kvar: Hur långt kan man gå när det gäller att avhjälpa lidandet eller problemen för en person eller för ett par på bekostnad av en annan individ? Det är ju egentligen där som den svåra etiska skärningspunkten finns. I mitt lilla inledningsanförande talade jag om att människan i olika livsstadier och situationer inte kan hävda sina rättigheter. Vem hävdar hennes rättigheter? Utilitaristen går ju så långt att hon eller han säger att man, om en människas död medför att ett större antal människors lidande avlyfts eller att de räddas till livet, får acceptera detta. Jag föreställer mig att det inte är en hållning som någon vill ty sig till när den tillspetsas. Men den hållningen och den inställningen kan smyga sig på. Det är mycket det som jag menar att vi ska vara observanta på. Sedan finns ju det stora problemet kvar, att forskningen på totipotenta embryonala celler leder till möjligheten att klona människor. Därför finns det all anledning att vara mycket vaksamma och ge klara signaler i den här frågan.
Herr talman! Jag tror att jag och Alf Svensson har precis samma utgångspunkt när det gäller att de forskningsetiska frågorna inte bara är en sak för forskarna själva. Det är en mycket större och bredare samhällsfråga än så. Jag delar helt och hållet Alf Svenssons inlägg senast om kloning. Det är klart att det är någonting som är alldeles oacceptabelt. Men vi ska söka oss de etiska ställningstagandena i resonemang mellan den akademiska världen, forskarna och oss som är intresserade av det här och deltar t.ex. i forskningsetiska kommittéer. Det här behöver stärkas. Det gäller allmänrepresentanternas inflytande och diskussionen allmänt i samhället om viktiga frågeställningar. Jag noterar också - jag tolkar åtminstone kristdemokraterna så - att man inte är på väg att svänga i frågan om möjligheterna att forska för att lösa problem kring barnlöshet. Vi har ju haft en bred samstämmighet i riksdagen om att det har varit en rimlig bedömning, att man bör kunna göra detta. Jag tolkar också kristdemokraterna så att ert resonemang inte landar i att aborter inte längre är möjliga. Det är viktigt att vi för en klar diskussion om den här typen av frågeställningar, så att vi inte i argumentationen hamnar i en till synes klar ståndpunkt men i praktiken driver en politik som inte riktigt ligger i linje med den ståndpunkten. Jag ser det som väldigt viktigt att våra etiska prövningar, våra etiska kommittéers arbete, grundar sig i den uppfattning om människovärdet som delas av hela denna riksdag - okränkbarheten, integriteten hos den enskilda människan. Jag tror att vi behöver stärka den etiska granskningen organisatoriskt, men jag välkomnar också starkt de möjligheter som forskningen nu erbjuder att lösa mycket stora mänskliga dilemman.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig huruvida jag är beredd att aktivt verka för att nya lärarutbildningar i linje med den KTH:s rektor initierat inrättas på universiteten. Enligt vad jag har erfarit har Kungl. Tekniska högskolan den 12 april ansökt hos Högskoleverket om att få examensrätt för lärarutbildning benämnd civilingenjörsexamen med gymnasielärarbehörighet. Högskoleverket ska nu pröva denna ansökan enligt det regelverk och de beslut som riksdag och regering har fattat. Innan verket har gjort sin prövning är jag inte beredd att yttra mig i frågan om huruvida denna modell ska stödjas av regeringen. Jag vill däremot ta tillfället i akt att ge min syn på viktiga delar av den nya lärarutbildning som nu håller på att införas vid våra universitet och högskolor. En förutsättning för att den nya lärarutbildningen ska bli framgångsrik och vara av hög kvalitet är givetvis att utbildningen ställer höga krav på studenterna. Allt annat är ett slöseri med studenternas tid och skattebetalarnas resurser. Frågan om hur en utbildning är upplagd samt hur undervisningen och examinationen genomförs är dock ett ansvar för varje lärosäte. Bestämmelser i högskoleförfattningarna anger vilka krav som ska vara uppfyllda för olika examina. Högskoleverket beslutar vid vilka lärosäten dessa examina får avläggas. Vid brister i utbildningarnas kvalitet får Högskoleverket besluta att examensrätten dras in. Högskoleverket har fått i uppdrag att systematiskt utvärdera all högskoleutbildning, alla program, kurser och ämnen. Dessa utvärderingar, där likar bedömer likar, innebär att företrädare för den akademiska världen tillsammans med avnämare, studenter och yrkesverksamma gör en strikt genomlysning av utbildningens kvalitet. Utbildning som efter en sådan granskning underkänns av Högskoleverket måste förbättras. Om så inte sker kan examensrätten dras in. På det viset har den socialdemokratiska regeringen skapat en tydlig ordning av hög internationell standard som säkrar kvaliteten på all högskoleutbildning, inklusive lärarutbildningen. Lärarutbildningen reformeras nu, med brett stöd bl.a. av lärarnas fackliga organisationer, och får en kraftigt förstärkt vetenskaplig grund. Reformen av lärarutbildningen vilar på tre viktiga grundstenar: vikten av djupa ämneskunskaper i lärarutbildningen, kraftigt förstärkt forskning kring lärande samt en gemensam gedigen utbildningsvetenskaplig grund med tätare samverkan med skolan, förskolan och övriga verksamheter. Djupa ämneskunskaper är basen för lärarutbildningen. I den reformerade lärarutbildningen, särskilt den som inriktas mot gymnasieskolan, ingår mycket omfattande ämnesstudier. Den som vill bli lärare i svenska och samhällskunskap behöver minst 60 poäng i ämnet för undervisning i grundskolans senare år och 80 poäng för gymnasieskolan. För att bli gymnasielärare i svenska och samhällskunskap krävs alltså en examen om 220 poäng, dvs. fem och ett halvt år. Denna utbildning är därmed en av de mera omfattande grundläggande högskoleutbildningarna vid svenska lärosäten. I lärarutbildningsreformen ligger en kraftig förstärkning av forskningen inom utbildningsvetenskap såväl organisatoriskt som resursmässigt. I dag finns alltför få disputerade lärare i lärarutbildningen, alltför få lärare deltar i forskarutbildningen och antalet lärare i skolan med doktorsexamen är för litet. Som en del av lärarutbildningsreformen etableras därför två forskarskolor inom det utbildningsvetenskapliga området. En förstärkt forskningsanknytning av lärarutbildningen med närmare koppling till forskarutbildningen är viktig. När forskarutbildning blir en möjlighet för fler lärarstudenter kommer grundutbildningens kvalitet att utvecklas. När en utbildning ska ge behörighet till forskarutbildning ställs höga krav. I Vetenskapsrådet inrättas en utbildningsvetenskaplig kommitté med uppgift att i nationell konkurrens fördela medel till forskning och forskarutbildning. Anslagen för forskning och forskarutbildning ökar från 30 miljoner kronor till 150 miljoner kronor under tre år. Alla som arbetar som lärare från förskolan till vuxenutbildningen undervisar och fostrar barn, ungdomar eller vuxna. Det innebär att alla som går en lärarutbildning behöver gemensamma kunskaper om människors behov, utveckling och inlärning. Därför behövs en gemensam bas i lärarutbildningen. Den nya lärarutbildningen är populär bland blivande studenter. Inför höstterminen finns drygt Den nya lärarutbildningen har en ny och öppen struktur. Jag tycker att det är mycket intressant med nya kombinationer av lärarutbildningen och olika ämnen. Eftersom samtliga landets universitet och en lång rad högskolor är engagerade i lärarutbildningen förväntar jag mig ett starkt ömsesidigt utvecklingsarbete mellan ämnesinstitutioner och lärarutbildningen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Utbildningsministerns speciella signum är att alltid vara nöjd och alltid hitta någon statistik som stöder denna förnöjsamhet. Han säger att den nya lärarutbildningen är mycket populär, då det finns 16 000 förstahandssökande. Men då säger han inte att det var 19 000 förstahandssökande till den gamla lärarutbildningen förra året och året dessförinnan 22 000. Det är alltså en dramatisk nedgång i antalet sökande, en nedgång som är långt större än till andra högskoleutbildningar. Svaret andas heller inte riktigt någon djup oro över att vi har en stor lärarbrist i Sverige, bl.a. beroende på att examinationen från lärarhögskolorna är för liten och att antalet avhopp är mycket stort. Jag sticker inte under stol med att det under min fråga ligger en helt annan bedömning av den nya lärarutbildningen. När utbildningsministern hittar någonting i tillvaron som han inte är helt nöjd med skyller han det på någonting som ska avskaffas, och så är han nöjd med att någonting nytt ska komma i stället. Min åsikt är att det var ett misstag att införa den gamla lärarutbildningen och att det är ett ännu större misstag att införa den nya. När den borgerliga regeringen föreslog att personer med högskoleexamen skulle kunna få komplettera med ett pedagogiskt år och sedan bli lärare yrkade socialdemokraterna här i riksdagen kraftfullt avslag på det förslaget. Så här skrev man i sin partimotion, undertecknad av kända namn som bl.a. Lena Hjelm Wallén: "Forskning ger däremot starkt stöd åt grundskollärarutbildningen i den form den nu bedrivs." Såvitt jag förstår är Thomas Östros glad över att den här kompletterande lärarutbildningen nu finns. Den får också mycket gott betyg av dem som genomgår den. Det finns betydligt större vilja att stanna i yrket, visar en undersökning från Malmö, inom den gruppen än bland dem som gått igenom den traditionella lärarutbildningen. Jag fruktar att vi gemensamt om några år kommer att definiera också den nya lärarutbildningen som ett stort bekymmer. Då kommer vi till min fråga: Är det av värde att vi får konkurrerande lärarutbildningar som drivs av universitet och högskolor? Jag vill inte uppmana ministern till något ministerstyre i form av att ta ställning till den föreliggande ansökan från KTH. Den ska bedömas på korrekt sätt. Men det man verkligen kan förvänta sig av en minister är ett principuttalande. De nuvarande utbildningarna har ju fått mycket omfattande kritik. Jag vill bara påminna om den artikel som t.o.m. universitetskanslern skrev under i Dagens Nyheter, där hon konstaterade att om man utnyttjade tiden lika väl på lärarhögskolorna som i annan högskoleutbildning skulle man kunna korta tiden med ett läsår. Det är ganska häpnadsväckande. I den undersökning från Malmö jag nämnde talar också många elever om att undervisningen är för flummig och inte alls har den kunskapsinriktning man önskar.

Herr talman! Lars Leijonborg säger att jag ständigt är nöjd. Jag känner inte igen mig i den beskrivningen. Men det lockar till att beskriva folkpartiledarens ständiga missnöje med allting som en karakteristik som säkert bidrar till de problem som Folkpartiet nu upplever. Vi genomför nu en viktig reform av lärarutbildningen, en reform som under utredningsskedet aktivt stöddes av Folkpartiet, innan Björklund i Stadshuset efter färdigställandet av utredningens betänkande skickade fax om att man nu skulle byta fot. Folkpartiet var med på den utredningen. Men inte minst gäller det också lärarnas egna organisationer. Lärarnas Riksförbund, det SACO förbund som organiserar flest lärare inom gymnasiet, har hälsat reformen med stor tillfredsställelse. De skriver själva i ett uttalande: Förslagets styrka ligger i att det på ett avgörande sätt bidrar till att göra läraryrket till en stark profession, byggd på en klart definierad vetenskaplig bas. Det finns i Folkpartiets föreställningsvärld om den ideala läraren ett mycket märkligt förhållningssätt. Jag delar Leijonborgs uppfattning om ämneskunskapernas grundläggande betydelse. Men jag är också övertygad om att det inte räcker med bara ämneskunskaper. Att vara lärare är ett svårt och utmanande yrke. Det kräver också goda insikter i pedagogik, inte minst i specialpedagogik och de landvinningar som har gjorts inom det området. Det kräver insikter i barns och ungdomars utveckling. Det kräver förmåga att faktiskt fungera som lärare ute i verkligheten och därmed också en anpassad lärarutbildning. Det bortser Folkpartiet från i konflikt med lärarnas egna organisationer. Jag tycker att det är märkligt. Men det är det här sökandet efter en profil som driver det hela, trots att man t.o.m. i utredningen delade uppfattningen att den här reformen var bra. När vi tittar på söktrycket på högskolan ser vi nu en minskning med ca 5 % av antalet sökande till hela den svenska högskolan. Det har två starka förklaringsgrunder. Den första är att ungdomskullarna minskar. Antalet 19-åringar är färre nu än för ett par år sedan och det beror på antalet födda för så där 19 år sedan. Det är en effekt som kommer med jämna mellanrum. Den får vi alltid leva med. Om några år kommer mycket stora ungdomskullar ut. Då ökar söktrycket på hela högskolan. Dessutom är den starka arbetsmarknaden en viktig faktor. Ungdomar lockas att jobba något år innan de söker sig till högskolan. 5 % minskning. Minskningen är 3 % till lärarutbildningarna. I den meningen har läraryrket ändå lyckats locka ungdomar från de minskade ungdomskullarna. Det finns ett väldigt starkt intresse för den nya lärarutbildningen. Inte minst den öppna ingången, valfriheten och studenternas egen drivkraft att komponera sin utbildning, vilket gäller i de flesta andra utbildningar, har säkert varit en faktor bakom att det nu är ett starkt intresse för utbildningen. Jag tycker att det är lite tråkigt att Folkpartiet har hamnat i den ståndpunkten när det gäller skolan att man så att säga upprepar en del enkla formler, men har lämnat det konstruktiva arbetet med att utforma t.ex. lärarutbildningen på ett bra sätt. Jag läste debattsidan i er egen tidning Nu. Jan Jönsson, en folkpartistisk lärarstudent i Skärholmen som är mycket kritisk mot Folkpartiets utbildningspolitik skriver bl.a. att det verkar som om Folkpartiets utbildningspolitiker har missuppfattat vad det är lärare upplever att de saknat i sin utbildning. Han pekar bl.a. på ämnesdidaktikens betydelse, att inte bara ha sin fasta grund i ämnet, utan att också ha fått sig en rejäl träning och teoretisk introduktion i hur man förmedlar ämnet till barn och ungdomar. Det är väldigt viktigt. Det handlar om läraryrkesprofession. Där delar jag helt och hållet Lärarnas riksförbunds ståndpunkt när det gäller den nya lärarutbildningen. Jag återkommer vidare till frågan om konkurrens, vilken jag i princip alltid tycker är intressant att diskutera.
Herr talman! Det gläder mig att statsrådet läser tidningen Nu. Jag grundade tidningen en gång i tiden och den för en vital liberal debatt, inte minst om utbildningsfrågor, eftersom det är framtidsfrågor som vi tillmäter allra största vikt. Vi är djupt bekymrade över lärarutbildningen. Vi tyckte att den utredning som låg till grund för den s.k. reformen inte alls var bra. På ett ställe räknar man upp åtta grundkompetenser som en lärare behöver. I belysning av det utbildningsministern sade om ämneskunskaper är de åtta grundkompetenserna ganska intressanta. Denna grundkompetens ska enligt utredningen bestå av kognitiv kompetens, kulturell kompetens, kommunikativ kompetens, kreativ kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och didaktisk kompetens. Men ämneskompetens nämns inte. Vi anser att lärarutbildningen har fått en olycklig utformning och vi har ett betydande stöd för den uppfattningen bland personer som är inne i denna verksamhet. Det lönar sig att vara missnöjd ibland. Vi var missnöjda med den gamla utbildningen. Vi föreslog när det var borgerlig regering en ny utbildning. Socialdemokraterna var emot den. Nu är utbildningsministern glad över att denna kompletterande utbildning finns. Vi var mycket kritiska mot den gamla utbildning som ni sade vilade på ett starkt forskningsstöd, men nu anser ni att allt som är dåligt i lärarutbildningen kan skyllas på den gamla. Vi kan skoja om att den ena är nöjd och den andra är missnöjd. Jag skäms inte för att jag känner ett djupt missnöje med situationen i den svenska skolan. Det är inte bra. Man brukar dra parallellen till läkaryrket. Om vi kommer till en läkare och denne säger till oss, jag har ingen legitimation, jag hoppas att det går bra ändå, vänder vi naturligtvis i dörren och går ut. Men våra barn låter vi undervisas av 20 000 personer som inte har formell kompetens för den uppgift de utför. Många av dem gör ett utomordentligt arbete, men nog kan vi väl vara överens om att målet måste vara att våra lärare ska vara behöriga. Då måste man ju göra någonting. Då måste man åtgärda det faktum att var fjärde lärarstudent hoppar av sin utbildning. Vad beror det på? Man måste också göra någonting åt att en ännu större andel som just har blivit färdig med sin lärarexamen och börjat yrket enligt flera undersökningar funderar på att sluta. Rätt många slutar också i praktiken under de allra första åren. Jag förstår inte riktigt vad det är för finess med att bolla med statistik och säga att nedgången av antalet sökande till lärarutbildningen är mindre än till andra utbildningar. Så är det inte. Jag tyckte att utbildningsministern sade 3 %. Om det var 19 000 sökande förra året och 16 000 i år kan jag ganska snabbt räkna ut att det är mer än 3 %.
Herr talman! Leijonborg är verkligen riksdagsdebatternas mästare. Men det blir så mycket retorik att det inte går att hitta en struktur i vad Leijonborg egentligen tycker om lärarutbildningen. Låt mig säga att en fråga som jag har känt stort missnöje med har varit kvalitetsgranskningen i svenskt högskoleväsende. Den har varit alldeles för ostrukturerad, inte alls omfattat alla utbildningar och inte varit återkommande. Därför har regeringen lagt fram ett förslag som riksdagen också har ställt sig bakom - dock inte Folkpartiet - om omfattande kvalitetsutvärderingar av hela det svenska högskoleväsendet, där ribban sätts på internationell nivå och där vi verkligen får genomlyst om det finns brister. Jag räds inte alls att ta fram brister. De måste först fram för att kunna åtgärdas. Det system för kvalitetsutvärderingar som den borgerliga regeringen tog fram under den tid Folkpartiet hade stort inflytande över utbildningspolitiken, för man satt ju i regeringen, genomfördes inte. Det är klart att det finns brister i delar av högskoleutbildningen. Men för att åtgärda dem behövs det granskning. Högskoleverket har fått en mycket stark roll som ett fristående verk som återkommande ser till att lärare och forskare involveras i det bedömningsarbetet. Med sanktionsinstrumentet ska man ytterst kunna undandra examensrätten om man inte får högre kvalitet. Kvalitetsgranskningen ska naturligtvis gälla lärarutbildningen. Jag menar att det ska vara en mycket krävande utbildning, liksom all annan högskoleutbildning. Flum eller låga krav har ingenting att göra i en svensk högskola. Men, Lars Leijonborg, detta ska genomföras av människor som möts med förtroende bland forskare, lärare och studenter. Det är inte riksdagen, regeringen eller tjänstemän på Högskoleverket som ska göra kvalitetsbedömningarna. Det är akademikerna som ska involveras i detta. Jag är säker på att detta kommer att leda till en kvalitetsspiral där åtgärder vidtas när brister kommer fram. Folkpartiet har inte någon gång under den senaste tioårsperioden lyckats lägga fram något förslag som skulle kunna avhjälpa detta. När det gäller organisationen av lärarutbildningen är det bra att det finns många aktörer. Jag vet inte om Leijonborg känner till att det vanliga är att lärarutbildningarna finns inom universitetet och högskolan. Det som är specifikt för lärarutbildningen tas om hand av den institutionen, medan ämneskunskaperna fås från ämnesinstitutionerna ute på högskolan. Lärarhögskolan i Stockholm är en unik typ av utbildningsorganisation, som har sina fördelar och sina nackdelar. Det krävs samverkan. Lärarhögskolan i Stockholm samverkar med Stockholms universitet om ämneskunskaperna. Jag ser gärna att man samverkar med fler universitet och högskolor. På frågan om jag vill ha fler aktörer svarar jag att det är positivt att hitta nya, spännande och intressanta samarbetsformer. Men jag överlämnar åt akademien och Högskoleverket att göra bedömningen om kvaliteten finns där eller inte. Det är viktigt. När det gäller ämnesdjupet - trots retoriken och de åtta punkter Leijonborg räknade upp - har Leijonborg inte tittat på hur den nya lärarutbildningen faktiskt fungerar. Vill man bli gymnasielärare i svenska och samhällskunskap behövs det 80 plus 80 poäng i de ämnena. Djupare än så kommer man inte i svenskt högskoleväsende om man inte genast ska gå över till forskarutbildningen. Lärarförbundet säger att tvärtemot vad som sägs av en del kritiker skärs tiden för ämnesstudier inte ned. Förslaget innebär i stället en betydligt större valfrihet för de studerande, där ämnesstudierna blir djupare än i dag och där specialiseringsmöjligheterna utökas. Det räcker inte bara med retorik, utan man måste ge sig in i ett konstruktivt arbete för att se till att stärka både lärarutbildningen och den svenska skolan.
Herr talman! Jag tackar för de vänliga orden om min förmåga att föra riksdagsdebatter och min retoriska skicklighet. Det gläder mig mycket. Jag kan kvittera med att tacka för en del formuleringar i statsrådets svar. Det är viktigt att en minister säger att flum och låga krav har inget att göra i en svensk högskola. Det är bra att vi får den typen av uttalanden. Det har också sin betydelse att statsrådet välkomnar fler aktörer på området. Jag fruktar att det kommer att visa sig att den nya lärarutbildningen inte kommer att medverka till den statushöjning av läraryrket som är nödvändig. Det finns också mycket tunga kritiker av reformen som delar min verklighetsbild. Om statsrådet läser remissvaren från några av våra största universitet, framkommer det att de delar min uppfattning att blivande lärare i vissa fall, beroende på hur de väljer, inte kommer att ha tillräckligt gedigna ämneskunskaper. I botten ligger hela tiden att vi har en brist på behöriga lärare. Även om alla som nu går ut stannar i yrket räcker det ändå inte. Vi behöver hitta nya vägar in i läraryrket. Av det skälet är det viktigt att göra som KTH:s rektor har gjort, nämligen få andra duktiga människor i den akademiska världen att fundera på vilka kompletterande insatser som kan göras. Jag kan sluta med att fråga statsrådet följande. Tycker statsrådet i dag, sju åtta år senare, att det var fel av socialdemokraterna i den dåvarande riksdagen att gå emot förslaget om en annan typ av lärarutbildning med det avslutande pedagogiska året?
Herr talman! Jag är glad att Leijonborg uppmärksammade min komplimang. Jag tycker att Leijonborg kan behöva lite uppmuntran i det läge han befinner sig i. Jag menar att en viktig del i reformen är forskningsanknytningen. Också denna gång har Leijonborg viftat undan detta som tämligen ointressant. "Det där har man sagt förut. Vad är det som är så viktigt med det?" Vi femdubblar forskningsresurserna till 150 miljoner kronor, kopplade till lärarutbildningen. Det är viktigt av flera skäl. Bl.a. måste lärarutbildningen, som står för nästan en tiondel av högskolans verksamhet, vara en fullvärdig högskoleutbildning och också få den roll i akademien som den förtjänar. Ska det vara en fullvärdig högskoleutbildning ska det vara fullt möjligt att gå vidare till forskarutbildning efter lärarutbildningen. Där behöver vi stärka möjligheterna genom att se till att rikta resurser till att bygga upp forskningen och forskarutbildningen kopplad till lärarutbildningen. Det är ett bra sätt att sätta i gång drivkraften att höja kvaliteten i lärarutbildningen. Ska man vara forskningskompetent efter en lärarutbildning finns det inte plats för flum eller för låg studietakt. Då krävs det hårt arbete. Det är viktigt. Koppling mellan forskning och utbildning är grundläggande för all utbildningskvalitet. Det är beklagligt att Folkpartiet viftar bort detta. Det finns en tabell i Folkpartiets motion över forskningspolitiken där man har lånat regeringens struktur, och på raden Forskning kopplad till lärarutbildningen, där vi har 150 miljoner, finns bara ett streck. Det är svaret från Folkpartiet när det gäller forskning kring lärande. Det är beklämmande. Leijonborg är en god retoriker, men han har inte skaffat sig en syn på lärarutbildningen som håller ihop. Det beklagar jag. Folkpartiet deltog fullt ut i utredningen och delade socialdemokratins uppfattning om behovet av reformer. Jag hade önskat att det hade fortsatt. Tyvärr har Leijonborg inte lyckats med det.

Herr talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att lösa den akuta bristen på behöriga lärare. Jag instämmer helt i vad Ulla-Britt Hagström framför om sambandet mellan kvaliteten på lärarna, dvs. lärarutbildningen, och kvaliteten på skolans undervisning. Det är mycket angeläget att skolan har behöriga lärare. Regeringen arbetar därför för att öka examinationen av lärare. Regeringen har gjort extra insatser för att rekrytera till lärarutbildningen. Ett sådant exempel är det samarbete som etablerats med Svenska kommunförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och lärare samtidigt som de är anställda i en kommun. I årets budgetproposition avsattes medel för en utvidgning av detta projekt, vilken sker genom Statens skolverks försorg och kommer att omfatta 350 lärare. Detta projekt kallas Kompletterande lärarutbildning, Men för att skolan ska kunna rekrytera och behålla duktiga lärare krävs också att kommunerna i egenskap av arbetsgivare erbjuder goda arbetsvillkor. Vad gäller kvaliteten på lärarna har riksdagen i december förra året beslutat enligt regeringens förslag om en förnyad lärarutbildning som kommer att starta vid landets universitet och högskolor i höst. Den nya lärarutbildningen innebär bl.a. att de blivande lärarna utbildas i ett flexibelt system där olika ämnen kan ingå i inriktningar på ett friare sätt än nu. Detta förväntas underlätta rekryteringen av lärarstudenter. Vidare innebär den nya lärarutbildningens struktur att aktiva lärare lättare än nu kan återvända till högskolan för kompetensutveckling, vilket höjer kvaliteten på undervisningen i skolan. För att underlätta lärarnas livslånga lärande krävs också att arbetsgivaren medverkar genom att erbjuda arbetsvillkor som möjliggör för lärarna att utveckla sin och därmed skolans samlade kompetens. För att säkerställa att ett tillräckligt antal lärare utbildas har Utbildningsdepartementet fastställt mål för lärosätenas examination av lärare av olika kategorier. Det samlade examinationsmålet redovisas årligen till riksdagen i budgetpropositionen. Examinationen av såväl grundskollärare med inriktning mot årskurserna 4-9 som gymnasielärare har ökat mellan åren 1999 och 2000. Ökningen var ca 8 %. För att tillgodose behovet av lärare har regeringen i regleringsbrevet för 2001 angett mål för ökad examination under perioden 2001-2004 för lärare med inriktning mot grundskolans senare år och för gymnasieskolan. Omfattande insatser krävs för att nå dessa mål, och regeringen avser att årligen i budgetpropositionen redovisa vidtagna åtgärder och graden av måluppfyllelse. I Sverige råder inga generella problem med att rekrytera studenter till lärarutbildningarna. Inför höstens antagning till högskolan har enligt VHS statistik lärarutbildningen inte mindre än 16 000 förstahandssökande till ca 9 000 platser. Däremot har lärosätena svårigheter att rekrytera till lärarutbildningen inom framför allt matematik, naturvetenskap och teknik. Här bedömer jag dock att den nya lärarutbildningen ska ge ett tillskott med sin s.k. öppna ingång, vilken inför hösten har ett högt söktryck. Med den öppna ingången kan studenterna söka till en första del av lärarutbildningsprogrammet för att senare bestämma sig för en ytterligare inriktning i den senare delen. Detta utrymme för senare val av inriktning vet man erfarenhetsmässigt att studenterna använder till att göra mera okonventionella kombinationer än tidigare. Detta har gynnat rekryteringen till naturvetenskapliga ämnen. Det kan också vara så att studenten kan behöva tid för att göra kompletteringar via delar av det naturvetenskapliga basåret, vilket underlättas med ett senare val och möjlighet att bedriva basårs och programstudier parallellt. Flera försök har gjorts för att intressera och rekrytera flera elever till gymnasieskolans program med naturvetenskaplig inriktning, och en viss om ändock otillräcklig förbättring har skett för att ta i anspråk det stora utbudet av utbildningar inom matematik, naturvetenskap och teknik i högskolan. Detta är för övrigt ett problem som vi delar med flertalet europeiska länder och som diskuterades mycket grundligt vid EU:s utbildningsministermöte i Uppsala tidigare i vår. Regeringen gav 1993 Högskoleverket och Statens skolverk i uppdrag att under fem år tillsammans bedriva ett särskilt projekt, NOT-projektet, med uppgift att stimulera och öka intresset för naturvetenskap och teknik. I december 1998 förnyades uppdraget för perioden 1999-2003 med tonvikt på metodutveckling och attitydpåverkan och med speciell inriktning mot barn i de lägre åldrarna. Inom NOT-projektet sker även ett brett samarbete mellan utbildningsinstitutioner på alla nivåer, forskningsråd, stiftelser och näringslivsorganisationer. I Sverige har sedan 1995 det s.k. naturvetenskapliga basåret, enligt förordningen 1992:819 om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor, i sin nuvarande form varit en väl använd metod för att rekrytera till högskolans utbildningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Basåret är ett viktigt medel för lärarutbildningens rekrytering till inriktningarna matematik, naturvetenskap och teknik, och dess regler har nyligen ändrats för att underlätta för lärarstudenter. För att finna förbättrade metoder för att rekrytera inom den nya lärarutbildningen gav regeringen i höstas fem lärosäten i uppdrag att utarbeta metoder som kan användas av andra högskolor. För detta avsattes 10 miljoner kronor. Som framgår av det tidigare sagda pågår i Utbildningsdepartementet ett kontinuerligt och långsiktigt arbete för att säkerställa utbildningen av lärare. Det är ett arbete som bygger på offentligt prognosunderlag och som intensifieras när nya fakta tillkommer, som t.ex. Skolverkets prognoser. Regeringens examinationsmål för lärarutbildningen den kommande planeringsperioden kommer att redovisas i höstens budgetproposition.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
Ett arbetslag på elva personer med fem obehöriga lärare, varav tre nyblivna studenter, ställer dessutom ytterligare mycket höga krav på de sex behöriga lärarna, som har att obetalda fungera som handledare och som får dra ett mycket tungt lass. Detta sliter på den befintliga lärarkåren. Andelen behöriga lärare var förra året 83 %. Andelen utan behörighet var alltså 17 %. Om vi skulle jämföra det med sjukvården - vilket Lars Leijonborg faktiskt gjorde tidigare - och krasst konstatera att andelen behöriga kirurger är 83 %, och att 17 % alltså är obehöriga, skulle folk bli rädda för att opereras. Man vill ha en grundtrygghet, en säkerhet. Så måste det också vara inom skolans värld. Herr talman! Bristen på behöriga lärare kommer att öka. Pensionsavgångarna är mycket stora de närmaste åren. Yngre lärare lämnar också yrket i högre grad än tidigare. Thomas Östros instämmer helt i att det finns ett samband mellan kvaliteten på lärarna, dvs. lärarutbildningen, och kvaliteten på skolans undervisning. Nu har vi ju denna uppdelning att staten ansvarar för lärarutbildningen och kommunerna ansvarar för skolan. Ofta hörs från denna talarstol att kommunerna måste ta sitt ansvar, att det är kommunernas uppgift, osv. När det gäller lärarna måste staten ta sitt ansvar. Det är regeringens uppgift att se till att det finns utbildade lärare, och detta har förvisso regeringen inte klarat. Om det skulle visa sig att kommunerna saknade 20 000 platser för elever, att 20 000 elever skulle bli utan skolgång, skulle det verkligen bli rabalder. Man skulle hänvisa till lagen om skolplikt, och de kommuner det gällde skulle ställas till svars. När det från statens sida saknas 20 000 behöriga lärare, är kritiken alldeles för måttlig. Herr talman! Jag vet att Thomas Östros uppmärksammat problemet. Statsrådet har också tydligt redovisat de insatser regeringen gör, men det är tyvärr inte tillräckligt. Givetvis är kommunerna inte oskyldiga, och det måste bli ett arbete för statsrådets kollega Ingegerd Wärnersson att stödja kommunerna i arbetet att försöka locka tillbaka utbildade lärare som flytt skolan. För detta krävs ett antal skolpolitiska åtgärder. När andelen lärare med pedagogisk utbildning i den kommunala grundskolan minskat från 88 % till 83 % mellan läsåren 1999 01, trots att regeringen har varit medveten om problemet, visar det på svag handlingskraft. I de kommunala gymnasieskolorna har andelen lärare med pedagogisk utbildning minskat med 4 procentenheter till 81 % Min fråga till statsrådet är om det kommer att göras någon uppföljning för att visa på hur andelen obehöriga lärare påverkar kvaliteten i skolan. Det finns ju också en skillnad mellan olika kommungrupper, enligt Skolverkets statistik, där glesbygdskommuner klarar sig sämst.
Herr talman! Jag har noga följt den här debatten under en längre tid. Jag var också med när det gällde att fatta beslut om den nya lärarutbildningen här i riksdagen i december månad. Jag var då kritisk. Den kritiken finns det för mig ingen anledning att ta upp igen när utbildningen nu är verklighet från den 1 juli i år. Jag kan gärna säga att när jag läser utbildningsministerns utförliga svar finns det mycket jag sympatiserar med. Det finns ändå en vilja att göra någonting åt det stora problemet med lärare som inte har utbildning. Problemet ökar också eftersom andelen blir större för varje år. Det är mycket angeläget att skolan har behöriga lärare, säger Thomas Östros, och det är ju ingen som kan ha någon annan uppfattning om detta. När det gäller kvaliteten på lärare säger Thomas Östros i sitt svar att den nya lärarutbildningen kommer att vara mycket bra. Det vet vi inte än. Den har ännu inte sjösatts. Jag hoppas givetvis - även om jag röstade emot förslaget i riksdagen - att det kommer att fungera bra. Vi är alla besjälade av en önskan om att våra barn och ungdomar får behöriga och dugande lärare. Det är inte alla som har anammat utbildningen. Jag läste nyligen en artikel av Ulf Persson som är ordförande i Svenska matematikersamfundet och mycket kritisk till den nya lärarutbildningen. Han är professor i matematik vid Chalmers i Göteborg och han tror inte att det kommer att lösa några problem med t.ex. nya matematiklärare och lärare i naturvetenskapliga ämnen. Vi får väl se hur det går med detta. Thomas Östros talar om kommunerna, fortbildningen och kompetensutvecklingen. Det är viktigt att lärarna märker att deras arbetsgivare är intresserade av att de fortbildar sig, av att de vidareutbildar sig. Det är viktigt att man vill satsa på duktiga och dugande lärare. Det har ju varit lite si och så med detta efter kommunaliseringen av skolan, som bekant. Det måste också ligga i kommunernas intresse att lärare vidareutbildar sig så långt att de kan skaffa sig en forskarutbildning och fortsätta i samma kommun som lektorer. Det finns nästan inga exempel på det i dag, eller i alla fall väldigt få. Sedan är frågan hur det kommer att se ut framöver. Vi har hört flera mycket dystra siffror. Andelen behöriga lärare minskade, som Ulla-Britt Hagström sade, under 2000 i förhållande till 1999. Det borde ha varit fler som anmälde sitt intresse för den nya lärarutbildningen eftersom den är helt ny och har fått mycket publicitet. Men intresset minskade med 3 % i förhållande till året innan. Jag tror att det är intressant att se hur det ser ut i kommunerna. Vi kan diskutera det här väldigt mycket, men skolan är ju kommunal i dag. Jag hade i går ett samtal med en kvinnlig utbildningschef i en medelstor svensk kommun. Hon sade: Vi har klarat lärarsituationen ganska bra i vår kommun. Vi har sett till att lärarna har fått fortbildning. Vi har också månat om att de har egna arbetslokaler, och vi har varit intresserade av att de stannar kvar i vår kommun genom att ge dem en bra status också i övrigt i kommunen. Men, sade hon, om ett par år får vi stora pensionsavgångar, och ännu fler år 3 och år 4. Jag ser ingen som helst lösning på problemet att då besätta de lediga platserna med behöriga lärare, särskilt inte i de naturvetenskapliga ämnena med matematik i centrum. Det finns mycket att göra i den här frågan. Jag tänkte i mitt andra korta anförande framföra några synpunkter på detta.
Herr talman! Som både Ulla-Britt Hagström och Lars Hjertén påpekat pågår det aktiviteter på flera olika plan för att möta den stora utmaning som pensionsavgångarna kommer att vara - de stora kommer ju om tiotalet år. Det finns också en europeisk aspekt på detta, som vi hade uppe senast i går på utbildningsministermötet inom Europeiska unionen. Vi står alla inför en liknande utmaning - mycket stora pensionsavgångar på grund av den demografiska situationen i Europa och inte minst mycket stora utmaningar när det gäller rekrytering av framtidens lärare inom naturvetenskap och teknik. Där vill jag ändå säga att den nya lärarutbildningen ger oss en ny möjlighet. Eftersom läraryrket i sig är ett populärt yrke och en utbildning som är översökt - men inte när det gäller de här inriktningarna - så gäller det också för oss att ta till vara intresset att bli lärare och att stimulera studenter som blir antagna att skaffa sig grundläggande kunskaper i att också undervisa i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Jag tror att det är ett sätt att arbeta med detta. Sedan har vi naturligtvis den stora frågeställningen generellt i samhället: Hur stimulerar vi barns och ungdomars - naturliga! - intresse för naturvetenskap och teknik när de är små att följa med upp i åldrarna? Också det är ett europeiskt dilemma. Vi ökar nu examinationerna rejält när det gäller både grundskolans senare del och gymnasieskolan. 30 %. Vi har alltså en ökning, men vi skulle behöva ha en mycket stark fortsatt utveckling för att kunna möta de utmaningar vi står inför. Lärarutbildningen är viktig, och den reform vi genomför tror jag kommer att vara ett verksamt bidrag. Sedan tror jag också att vidareutbildning av obehöriga lärare är centralt. Där finns många människor som har de ämneskunskaper som vi ofta efterfrågar men som behöver en komplettering i det som är lärarspecifikt: pedagogiken, specialpedagogiken, insikter om barns och ungdomars utveckling, t.ex. Det är i den nya strukturen fullt möjligt att komplettera med tre terminer, så att man därmed också kan få behörigheten. Jag skulle gärna se ett fortsatt starkt arbete på det området. SÄL-projektet är ett sådant, där kommuner, stat och lärarutbildningsinstitutioner samverkar för att göra det möjligt för lärare som har en akademisk utbildning men inte full lärarbehörighet att komplettera och nå lärarbehörigheten. Jag tycker att det är en intressant arbetsform som vi bör titta närmare på. Det är klart att attraktionskraften i yrket blir allt viktigare. Vi har små ungdomskullar som kommer ut på arbetsmarknaden. Vi måste locka och attrahera unga människor till läraryrket, och då är lönen och sådana villkor viktiga men också vidareutbildningsmöjligheterna. Lars Hjertén pekade bl.a. på möjligheten att kombinera med forskarutbildning. Jag skulle gärna vilja se en sådan utveckling i vårt skolväsende att flera arbetsgivare - kommuner - tar chansen att stimulera lärare att kombinera forskning med lärartjänst. Det skulle också vara ett bra sätt att föra in ny kunskap i skolan, att få kontakten med forskningen, och därmed utveckla yrket. Vidareutbildningen för behöriga lärare är också viktig för att öka attraktionskraften. Den nya lärarutbildningen ger nya intressanta möjligheter att komplettera en äldre lärarutbildning genom att man kan plocka ut moduler, delar av den, för att bygga på sin egen kompetens. Vi vet också att det finns ett stort antal lärare som har jobbat i Kunskapslyftet nu under en tid när det har varit som allra mest expansivt. Men i takt med att arbetsmarknaden på många håll har blivit så väldigt bra minskar behovet av lärare inom Kunskapslyftet. Många av dem kommer att återvända till grund och gymnasieskolan efter mycket intressanta erfarenheter i Kunskapslyftets regi.
Herr talman! Jag håller med om väldigt mycket av det Thomas Östros säger. Att läraryrket är ett attraktivt yrke vet jag, eftersom jag själv har varit lärare i 30 års tid. Det Thomas Östros säger om forskning håller jag fullständigt med om - det har varit väldigt eftersatt. Men när det nu ser ut som det gör måste man se närmare på vad vi ska göra på kort sikt och vad vi ska göra på lång sikt. Jag har en känsla av att man penetrerar det långsiktiga - vilket man måste göra - men glömmer hur det ser ut i dag. Bristen på behöriga lärare gör att skolledarna nu t.o.m. är tvungna att bryta mot lagen - köerna är så långa att de inte får fram de utdrag som de behöver från polisregistren innan lärarna kan påbörja sin tjänst. 82,9 % behöriga. Men det finns en skillnad: storstäderna 81,1 %, förortskommuner 80,2 %. Större städer klarar sig bäst: 85,6 %. Vad är det som gör detta? Det behöver följas upp bättre. Siffran för medelstora städer är 83,7 %, för industrikommuner 82,8 %, för landsbygdskommuner 82,3 %, för glesbygdskommuner endast 79,5 %, för större övriga kommuner Den här undersökningen finns hos Skolverket. Man kan gå in kommun för kommun, och där bör man följa upp kvaliteten bättre. Herr talman! Det finns, som ministern har varit inne på, också en rörlighet inom skolformerna. I Skolverkets nyutkomna rapport Lärare i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning påvisas att rörligheten mellan skolformer har gett ett nettotillskott till gymnasieskolan och komvux. Det var från mitten av 80-talet till en bit in på 90-talet som det pågick en rörelse från grundskolan till gymnasieskolan och komvux. Det är klart att denna orsakade en för stor brist för grundskolan. Den bristen borde också ha förutsetts på ett bättre sätt. Nu har rörligheten minskat, och man säger att det beror på att antalet unga ämneslärare minskat. I rapporten anges också att man torde kunna utgå från att gymnasieskolan och komvux även fortsättningsvis får ett nettotillskott från grundskolan på ca 1 000 behöriga lärare per femårsperiod. Under de närmaste åren ökar alltså behoven av lärare på grundskolans högstadium allra mest. Herr talman! Vi måste också se lärarbristen mot det faktum att lärartätheten minskat genom kommunernas besparingar. Trots detta finns alltså en stor brist på behöriga lärare. Det är precis som om vi här inte ansåg läraryrket tillräckligt viktigt. Vilket yrke får status om man går ut och hämtar folk från gatan när det saknas någon, som man gör när det gäller lärare? Jag vet att regeringen och Thomas Östros har mycket att göra, men man borde gå igenom de 6 000 yrken som finns i yrkeskatalogen och skapa underlag för vilka som skulle kunna omskolas till lärare och i hur stort antal. Detta måste högskolorna få hjälp med. Man kan inte begära att högskola för högskola ska validera yrkesgrupp för yrkesgrupp för att skapa en utbildning, utan här krävs centrala insatser, tror jag. Thomas Östros borde vara den minister som gör revolution på detta område och bli den minister som får epitetet "lärarnas minister". Det skulle jag vilja utmana ministern till. Eller anser ministern att de åtgärder som nu vidtas är tillräckliga?
Herr talman! Vi som har diskuterat lärarfrågorna några gånger här återanvänder argumenten en del. Men det sägs att repetition är kunskapens moder, så det är nog inte helt fel. När det gäller andra yrkesgrupper än sådana som har tänkt sig att bli lärare är det väldigt bra om man underlättar för t.ex. en civilingenjör som skulle vilja tjänstgöra som lärare i tio år eller ett antal år eller en samhällsvetare, en teolog eller någon annan som har en bra akademisk basutbildning. Problemet i dag är, om man ska följa regelverket, att en sådan person måste läsa tre terminer innan han eller hon blir lärarbehörig. Det är för lång tid för en person som kanske redan har läst fem år i en akademisk examen. Därför behöver man minska den tiden. Den möjligheten har öppnats något av utbildningsministern i ett tidigare resonemang vi hade här för någon månad sedan. Men det är lärosätena som får bestämma detta. När det sedan gäller vilka som ska utbilda lärare hörde vi i debatten med Lars Leijonborg förslaget från Tekniska högskolan om en civilingenjörsutbildning som också ger behörighet till lärare. Jag tror att det är väldigt bra med den typen av öppningar. Flera aktörer på arenan, antecknade jag att Thomas Östros sade, och han var positiv till detta. Den ena lärarutbildningen ska ju inte vara identisk med den andra. Studenter ska kunna välja fritt mellan olika lärarutbildningar som passar. De ska veta: Det här är precis vad jag skulle vilja ha. Sedan kommer vi att finna att väldigt många inte kommer att stanna kvar i läraryrket särskilt länge, precis som inom alla andra utbildningar i dag. Det är inte så som det var på min tid att människor skaffade sig en yrkesutbildning i 25-årsåldern och sedan stannade kvar till pensionsåldern, utan de kommer att byta. Då måste man underlätta de bytena och inte kräva ett och ett halvt års pedagogisk utbildning för att de ska bli lärarbehöriga. Allra sist. Jag citerade förut Ulf Persson, som är ordförande i Matematikerförbundet. Han säger att lärarnas sjunkande status endast kan återvinnas genom att de återigen får utgöra stommen i den bildade allmänheten. Det är inte så dumt.
Herr talman! Nej, det är inte så dumt, Lars Hjertén. Jag skulle inte ha någonting emot att uppnå ett sådant läge. Däremot är det viktigt när vi diskuterar den nya lärarutbildningen att vi inser att det inom akademin, med tusentals forskare, naturligtvis finns olika åsikter om varandras utbildningar. Det är inte helt ovanligt att t.ex. en tekniker eller naturvetare hyser en del fördomar kring samhällsvetenskapliga ämnen. Jag tror att vi har stött på det allihop någon gång, och också åt andra hållet. Det är inte alldeles ovanligt att en väldigt framstående naturvetenskaplig forskare tycker att didaktiken i det ämnet inte behöver vara någon viktig del, dvs. forskning och kunskap kring hur man förmedlar det ämnet till t.ex. barn och ungdomar. Det är naturligt. Universiteten består av individer. Alla är naturligtvis besjälade av sitt eget ämne, och det finns ibland kanske en och annan som sätter ett frågetecken inför andra ämnen. Den nya lärarutbildningen möter ett starkt stöd bland dem som mest berörs av den. Det gäller elever, elevorganisationer och lärarnas fackliga organisationer. De menar att det här finns möjlighet till den professionalisering av läraryrket som är så viktig. Diskussionen om obehöriga lärare är ett exempel på detta. Här har vi många obehöriga lärare som har ämneskunskaper, om många av dem säkert väldigt djupa ämneskunskaper. Vi ser ändå i den här debatten att det inte räcker. Vi söker någonting mer, det som gör dem behöriga och det som är lärarspecifikt. Det gäller t.ex. pedagogiska kunskaper. Det är viktigt att vi har det med oss nästa gång vi diskuterar den nya lärarutbildningen. Det visar ändå att vi i grund och botten har en samsyn över partigränserna om att det som är lärarspecifikt, det som är själva professionalismen i lärarutbildningen, är viktigt också från borgerliga partiers utgångspunkter. Ulla-Britt Hagström noterade att det görs mycket. Jag delar Ulla-Britt Hagströms uppfattning att det säkerligen inte kommer att vara det sista som görs. Vi får nu erfarenheter av att rekrytera nya grupper som jag tror att vi kan använda oss av framöver. Det har handlat om samarbete med kommunerna för att obehöriga lärare ska utbilda sig och komplettera för att bli behöriga och att t.ex. locka uppsagda officerare från nedlagda regementen att söka sig till läraryrket. Det har också handlat om speciella insatser för att locka lärare till naturvetenskap och teknik. Det är klart att vi ska använda oss av de kunskaperna när vi fortsätter att arbeta med att attrahera fler till det oerhört viktiga yrket att vara lärare. Det finns också 15 000 lärare som i dag arbetar utanför skolan. Det visar att läraryrket i dag har en attraktionskraft på arbetsmarknaden. Vi har gått in i ett kunskapssamhälle, och läraryrkets kompetens efterfrågas på andra håll. Det är viktigt för arbetsgivarna att notera detta. En stor grupp väljer i dag att arbeta utanför skolan. Här finns en väldigt fin potential att med goda villkor locka tillbaka många av dessa till skolan. Vi har också efter Kunskapslyftet, som nu dras ned i omfattning på grund av den goda arbetsmarknaden, också där en stor lärargrupp som kommer tillbaka. Notera också att examinationerna har ökat kraftigt på lärarsidan. Det innebär att det kommer många nya välutbildade lärare ut till skolorna. Behoven är mycket stora. Vi måste se en fortsatt ökning där. Men det är inte nattsvart. Insatserna visar sig ge resultat.
Herr talman! Nej, tack och lov är det inte nattsvart. Då skulle man kanske inte ens orka ta upp problematiken. Det är oerhört viktigt att Thomas Östros och Ingegerd Wärnersson uttalar från denna talarstol att lärarnas professionalism är väldigt viktig. Det är mycket betydelsefullt. Jag tror att många lärare håller på att bli modlösa i dag. De ser den stora bristen och hur skolledarna får anstränga sig för att plocka in folk. De frågar sig: Är inte mitt yrke viktigt? Därför är det väldigt viktigt att vi tar reda på varför de väljer att lämna skolan. Är det enbart för att få en högre lön, eller beror det på andra saker? Statusen är oerhört viktig på lärarsidan, och den pedagogiska kunskapen är viktig. Jag debatterade tidigare utbildning för officerare med Thomas Östros. Jag kände att varje lärosäte inte ska behöva uppfinna hjulet. Har människor samlad kunskap och erfarenhet ska den kunna tas till vara. Det finns många olika yrkesgrupper där man skulle kunna gå vidare för att få människor intresserade av läraryrket. Det gäller inte minst nu när bristen är så stor. Vi tappar genom pensionsavgångarna väldigt många äldre lärare. Det behövs också en åldersblandning i lärarkåren. Jag hoppas på den nya gymnasieutredningen, där jag själv är ledamot, och att vi kommer att få en bättre gymnasieskola och mer förståelse för grundskolans problematik. Här har ordföranden på ett väldigt bra sätt inbjudit branscherna till ett resonemang. Vi kan kanske få ett samtal och en dialog som fortsätter mellan skolan, branscherna och arbetslivet där också lärarnas betydelse kan diskuteras.
Herr talman! Tack för en intressant och viktig debatt. Detta är en fråga som kommer att växa i betydelse. Vi ser i dag att konkurrensen från den övriga arbetsmarknaden finns där. Vi behöver fortsätta att öka attraktionskraften för läraryrket. Vi vet också att pensionsavgångarna inom den närmaste tioårsperioden är mycket stora. Den grund vi nu har med en 24-procentig ökning av grundskollärare för årskurs 4-9, en 30-procentig ökning av examinationerna för gymnasielärare visar att det går att locka och attrahera unga människor till utbildningen och också examinera. Den nya lärarutbildningen ger oss ett fint verktyg för detta och för att också uppmuntra nya ämneskombinationer. Det är inte så stelt inriktat från början utan öppnar för kreativiteten under utbildningens gång och att också söka sig till andra områden. Då kommer vi också att kunna få fler som har en kompetens som är gränsöverskridande mellan kanske samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen och ett naturvetenskapligt-matematiskt ämne. Det är särskilt intressant att titta på de erfarenheter vi har av att också attrahera icke-behöriga lärare till att komplettera och få behörighet medan de fortfarande har foten kvar i skolan så att de studerar till behörighet. Vi har haft goda erfarenheter av de projekt vi hittills har bedrivit. Det är också viktigt för skolan att kunna locka andra yrkesgrupper till att bidra till utbildningen i skolan. Med en stark kärna av behöriga lärare kan man ha självförtroendet att bjuda in människor från andra yrkesliv att delta i t.ex. utbildningen i naturvetenskap och teknik. I ett lärarlag med behöriga lärare kan man också ha människor med annan bakgrund som kan bidra väldigt fint till skolans utveckling. Det är en intressant utveckling som jag tror att vi har framför oss.

Herr talman! Carina Hägg har frågat mig om jag är beredd att ge ekonomiskt stöd till Svenska Emigrantinstitutet för forskning om kirunasvenskarna eller om jag på annat sätt är beredd att stödja insatser för att skapa ökad klarhet om kirunasvenskarna. Inledningsvis vill jag understryka att Svenska Emigrantinstitutet är ett mycket viktigt dokumentations och forskningscentrum. Sedan många år lämnar staten ett årligt bidrag till institutet. Bidragets storlek bestäms av Riksarkivet inom den totala medelsram som regeringen anvisar för bidrag till enskilda arkiv.

Att nu Emigrantinstitutet är intresserat av uppgiften att forska om kirunasvenskarna ser jag som positivt. Jag har också förstått att institutet redan har ett väl fungerande samarbete med bl.a. Växjö universitet då det gäller migrationsforskning. Det är viktigt att vi får ökade kunskaper om kirunasvenskarnas liv och öden. Sådan kunskap kan fås genom forskning vid universitet och högskolor eller vid institut, eller genom undersökningar utförda av organisationer, föreningar och privatpersoner. Det ankommer dock inte på regeringen att bedöma eller styra innehållet i forskningen vare sig vid universitet och högskolor eller inom Svenska Emigrantinstitutet. Det är tvärtom viktigt att initiativ kan komma från olika håll. På så sätt kan kirunasvenskarnas historia belysas från flera olika utgångspunkter och ur olika synvinklar.
Herr talman! Jag vill inledningsvis peka på att kirunasvenskarnas öde är något som jag tidigare tagit upp i skriftliga frågor och i en interpellationsdebatt med statsrådet Lena Hjelm-Wallén. Då diskuterade vi det vi tidigare talat om, nämligen pengar som var avsatta och som skulle ha varit möjliga, när det gällde regeringens intentioner, att använda för den här typen av forskning. Men forskarna är också fria att säga nej till ämnen, och så blev det i det här fallet. Därför har jag tyckt att det är viktigt att försöka jobba vidare för att skapa klarhet och bidra till det. Därför har jag haft kontakter med företrädare för Emigrantinstitutet, som har uttryckt att man är intresserad av de här frågorna men känner att man inte har ekonomiska resurser. Då har vi haft en skriftlig dialog med Emigrantinstitutet där flera ledamöter från riksdagen har undertecknat brev. Vi har naturligtvis också haft muntliga samtal med såväl tjänstemän som ordföranden i stiftelsen, Wiggo Komstedt. Vi har också haft möten med anhöriga till kirunasvenskar, och det har naturligtvis varit viktigt att ha det med på dagordningen. De öden som man där möter gör att man inte kan lämna frågan. När vi lyssnar på dessa tragiska berättelser kan vi lära oss någonting för framtiden. Det är inte minst viktigt att dra lärdomar av vad som har skett och hur det kunde ske. Det har också varit skrämmande att kunna konstatera att rädslan för kommunisterna sitter så djupt att man än i dag skräms av enskilda vänsterpartisters agerande. Den interpellationsdebatt som jag hade med Lena Hjelm-Wallén, som var en mycket bra debatt oss emellan, ledde till att en del som agerade i debatten skrämde människor. Vi ska då veta att det här också kan vara ett hinder för att jobba seriöst med de här frågorna. Vi ska vara medvetna om att det finns en rädsla, som kanske är svår att förstå för oss som kommer söderifrån. Kulturminister Marita Ulvskog säger i sitt svar: "Det är viktigt att vi får ökade kunskaper om kirunasvenskarnas liv och öden." Vidare framförs: "Sådan kunskap kan fås genom forskning vid universitet och högskolor eller vid institut . och privatpersoner." Men man ska inte "styra innehållet". Så långt har vi inte delade meningar. Vi ska inte styra innehållet, men vi ska se till att vi kan hitta metoder för att göra detta möjligt. Kaa Eneberg är just den privatperson som i egenskap av erfaren journalist har gjort en gärning värd att uppmärksamma. Tvingade till tystnad är titeln på en bok som har öppnat ett stängt, för att inte säga igenbommat, fönster till den här delen av vår historia. Boken är unik. Utan den hade jag inte haft så mycket kunskap att jag kunnat jobba vidare med de här frågorna. Tidigare hade jag bara hört enskilda berättelser, och jag hade inte insett vidden av frågan. För den här insatsen har Kaa Eneberg fått Guldspaden och även Sveriges Advokatsamfunds journalistpris för i år. Jag kan bara gratulera Kaa Eneberg till det välförtjänta priset. Vi kan ha olika utgångspunkter för att få den här frågan belyst. Några kan vara anhöriga, och några kan vara kommuner som vill få den här delen av sin historia klarlagd. Andra vill av allmänna skäl lära sig någonting för framtiden och se hur sådana här företeelser kan uppstå. Det är bra att initiativ kan tas från flera håll, så att kirunasvenskarnas öde kan belysas från mer än ett håll. En pensionärscirkel som Vänsterpartiet har satt ihop internt är fullständigt otillräckligt - det begriper var och en. De löften som getts om forskning har ännu inte uppfyllts från Vänsterpartiets sida. Vänsterpartiledaren Gudrun Schyman borde offentligt redovisa hur hon uppfyller löftena att gå vidare med detta. Det borde naturligtvis kompletteras med en ursäkt till de drabbade. Det vi i dag kan läsa i Aftonbladet är till intet förpliktigande, och där finns ingenting som säger vad Vänsterpartiet tycker om sitt agerande tillbaka i historien och kring det som har hänt ganska långt fram i tiden. Det är bra att kulturministern tycker att den här frågan är viktig. Men vi måste hjälpas åt, för vi kan inte överlämna till en pensionärscirkel att reda ut den här frågan. Jag skulle vilja veta hur man från kulturministerns och regeringens sida är beredd att underlätta och möjliggöra att det skapas ökad kunskap när det gäller kirunasvenskarnas tragiska öde.
Herr talman! Jag har också läst boken Tvingade till tystnad av Kaa Eneberg, och jag måste säga att den berörde mig väldigt djupt. Jag tyckte att den var så pass otäck att jag lade ifrån mig den en liten stund innan jag kände att jag måste fortsätta att läsa den. Även om jag har haft vissa kunskaper om de illgärningar som genomfördes under Stalins tid har jag kanske inte förstått vidden av de handlingar som utfördes. Jag tycker att boken har hjälpt till att skingra dimmorna. En sådan här fråga kommer plötsligt närmare när den berör många människor som kommer från min del av landet, från Norrbotten. En del namn som figurerar i boken känner jag igen. Men det var inte bara människor från Norrbotten, utan det var också människor från övriga delar av landet, från Finland och från andra länder som av ideologiska skäl åkte till Sovjetunionen för att vara med och förverkliga en vision som de trodde på. Den här visionen blev en mardröm, och det kostade många människor livet - de flesta helt oskyldiga, vilket också styrks av att de har blivit rehabiliterade i efterhand, alltså frikända, som jag tolkar det. Det har sagts att det inte var så många svenskar som utvandrade, men med utgångspunkt från boken kan man konstatera att det var betydligt fler än de 20 30 som har nämnts vid några tillfällen. Det måste röra sig om ett hundratal. Det är självfallet angeläget att vi får veta vad som hände med de här människorna och hur värvningarna gick till. På vems uppdrag var det som man värvade människor till Sovjetunionen? Vart tog pengarna vägen? Vad använde man dem till? Det är naturligtvis angeläget att forskningen kommer i gång så fort som möjligt. Det kanske finns människor som fortfarande i dag har information att lämna eller som har nära anhöriga. Att kommunistpartiet var involverat i värvningarna står helt klart. Man tycker att arvtagaren, i det här fallet Vänsterpartiet, borde hjälpa till med att från de kommunistiska arkiven ta fram vad som finns där som kan sprida ljus över detta. Kommunismens utrensningar är en svart del av historien, på samma sätt som nazismens under 30 och 40-talen. Det har inte skrivits så mycket om de utrensningar och arkebuseringar som gjordes i Sovjet. Men i Aftonbladet i söndags, den 27 maj, fanns det en artikel på ledarsidan. Det gladde mig. Jag har även varit med och undertecknat den här skrivelsen till Jag hoppas att kulturministerns positiva inställning till frågan kan bidra till att öka intresset för forskningen. Jag såg i svaret att man fick 200 000 kr extra i fjol för att sprida information om främlingsfientlighet. Det är naturligtvis ett oerhört angeläget område. Jag vet inte om det är möjligt att använda pengarna till att sprida information om just den här frågan, kulturministern.

Herr talman! Jag har också läst boken Tvingade till tystnad. Jag tror att man som norrbottning berörs alldeles särskilt starkt av de människoöden som skildras. Jag tillåter mig att säga det så personligt. Det finns naturligtvis också många familjer och många enskilda från andra delar av landet som åkte till Stalins Sovjet, men det var väldigt många som kom från Norrbotten och Kiruna. Jag tror att vi som har läst den här boken berörs väldigt starkt. Det är naturligtvis också grunden för mitt bestämda uttalande om att vi i regeringen anser att detta icke får vara en del av vår historia som lämnas åt sitt öde. Den är en viktig del att fortsätta att utforska. Jag tror att den viktiga signalen är grundläggande för fortsatta initiativ på området, och dessa bör tas av andra. Ett annat viktigt initiativ från statens sida handlar om att göra arkiv tillgängliga. Vi har ju ägnat en stor del av de senaste årens arkivpolitik åt att just göra arkiven tillgängliga. Det är genom att använda det enormt digra arkivmaterial som vi har som man kan göra den här typen av forskning, dvs. privatforskning eller vetenskaplig forskning. Det här är också en oerhört viktig grund för den utredning som just har tillsatts som ska se över hela arkivväsendet. Den här typen av svarta hål i vår historia måste kunna beforskas i framtiden också. Vi har fått initiativen redovisade här. De har kommit från Växjö - Emigrantinstitutet och universitetet - och det har kommit från anhöriggrupper och liknande. Det är utmärkt. Jag kan inte se någon omedelbar möjlighet för staten att gå in med direkt anvisade medel till avgränsade forskningsprojekt. Jag tror inte att det är lyckligt, inte ens när det gäller ett så här angeläget ämne. Men om det finns initiativ för att bedriva forskning om detta, finns det ju mängder av källor där det finns forskningsmedel att ansöka om. Jag hoppas att de som är intresserade - det kan handla om Växjö universitet och Emigrantinstitutet eller andra intresserade - undersöker alla dessa möjligheter. De är många. Det handlar om offentliga medel och andra medel. På sikt kan jag se att Forum för levande historia, som ju ska börja byggas upp efter ett slutbetänkande, också kan komma att ägna sig åt den här typen av mörka stråk i vår historia. Det är väldigt tydligt uttryckt i direktiven för Forum för levande historia att verksamheten ska bedrivas i nära anslutning till pågående forskning. Men detta är på något längre sikt. På kort sikt är det utmärkt att det i dag finns ett intresse av att bedriva forskning på området. Jag tror att detta tillsammans med regeringens starka signaler när det gäller ämnet, värdet av forskningen och tillgängliga arkiv är tillräckligt.
Herr talman! Jag är väldigt tacksam för att statsrådet Marita Ulvskog är så tydlig när det gäller att understryka hur viktigt det är att det kommer till stånd en forskning om kirunasvenskarnas öden, den tidsepoken och det sammanhang där detta skedde. Man kan ju titta tillbaka och undra varför det inte har skett mer. Varför har inte historieforskarna tagit till sig det här ämnet? Varför har inte dagstidningsjournalisterna varit intresserade av att följa upp de här frågorna? Vi kan bara konstatera att det inte har skett. Det är först genom den här viktiga boken som Kaa Eneberg har skrivit som det har kommit fram så mycket underlag att man kan gå vidare. Det har lett till att det finns en ökad medvetenhet och beslutsamhet om att detta är ett område som måste beforskas. Det gäller bara att se till att de pengar som finns och den vilja som finns så att säga hittar varandra. Ibland har det blivit besvikelse över att de pengar som har funnits inte har tillgängliggjorts av ansvariga till just detta område. Men nu hoppas jag att man tar till sig detta budskap och att det finns ett starkt intresse. Det har funnits önskemål om att det parti som står i fokus för detta - Vänsterpartiet - kanske skulle ha funnits med här i dag för att tala om ifall man nu har sett, hört och märkt någonting och i dag tycker någonting och om man har gjort något klart ställningstagande i dessa frågor. Men så är inte fallet. Men å andra sidan är man inte här och urskuldar sig som man var vid det förra interpellationstillfället. Om man sätter in detta i den aktuella tidsperioden har jag en viss förståelse för detta. Så det handlar inte om att skuldbelägga någon utan att sätta in detta i sitt sammanhang och förklara hur något sådant kan hända och reda ut det och vem som var ansvarig för det som sedan skedde. Det finns ju fortfarande oidentifierade människor i massgravar. Jag vet att man från Stockholms stad var intresserad av att åka dit med elever. Men det mötte genast motstånd, inte minst från riksdagsledamoten Kalle Larsson som gick i taket när han fick höra att man tänkte anordna skolresor till dessa massgravar i f.d. Sovjetunionen där Stalins offer ligger begravda. Detta är alltså fortfarande känsligt. Och det ligger nog också som ett litet hinder för att man ska komma vidare i denna fråga. När jag har studerat denna fråga har jag känt att den blir mer angelägen ju mer jag fördjupar mig i den. Men den är inte bara angelägen. Den växer också i omfattning, från att ha handlat, som Lennart Klockare och Inger René säger, om ett mindre antal personer, även om varje människas öde är viktigt i detta sammanhang. Man kan också se att man i Finland har jobbat mer med att synliggöra denna historia. Men man ser också att detta handlar om skandinaviska människor som först utvandrade till norra USA och Kanada och sedan vände om därför att de trodde att förutsättningarna för ett bättre liv var större i Sovjetunionen. Dessa människor finns därför inte i statistiken. På samma sätt kan man i fråga om familjer se att bara familjefadern är registrerad. Men de övriga i familjen finns inte med. Därför växer detta i fråga om antalet personer, omfång och inblandade. Så sent som på 70-talet ska människor ha deporterats inne i Sovjetunionen efter att de har haft kontakt via brev med Sverige. Jag vet att anhöriga till dessa människor i dag försöker ta reda på vad som hände med dem efter denna interndeportering. Det är alltså inte bara en historia som ligger en bra bit tillbaka i vår nutidshistoria utan den är så påtaglig och aktuell även i dag. Jag ska försöka ta fasta på det som Marita Ulvskog har talat om när det gäller pengar som söks för en viss inriktning och det som har sagts om framtiden och Forum för levande historia. Jag skulle gärna vilja att Marita Ulvskog ytterligare utvecklar vilka möjligheter som finns. När jag skrev interpellationen hade jag fått en bild av att det pågick någonting inom UD. Men den bilden har jag inte kunnat få bekräftad. Om Marita Ulvskog känner till om det händer någonting inom UD-världen på detta område så vore jag tacksam för ett besked om detta.
Herr talman! Jag är mycket glad över att kulturministern i den här tråkiga frågan ger en så engagerad bild av den situation som har rått och det mörker som kännetecknar frågan. Jag hoppas att kulturministerns inställning också smittar av sig så att det verkligen kan komma till stånd forskning i frågan, eftersom det, vilket flera har sagt, är alldeles nödvändigt att frågan kommer till ett slut. Jag måste ändå ge uttryck för att jag är besviken över att ingen från Vänsterpartiet är här i dag. Jag tycker att någon från Vänsterpartiet hade kunnat delta för att tala om vad man vill göra. Det hade nog varit bra om man hade kunnat göra ett bokslut utifrån sitt partis ursprung. De frågor som jag skulle kunna ställa har redan ställts av flera tidigare talare. Men jag är tacksam för det svar som jag har fått hittills, och jag hoppas att forskningen ska bli framgångsrik, även om kulturministern inte kan skicka in pengarna.

Herr talman! Läpparnas bekännelse, säger Inger René, vilket jag tycker är en väldig oförskämdhet i en debatt som handlar om seriösa ting. Det är verkligen inte så att regeringens mening är att det är pensionärsgrupper som ska ta initiativ i dessa frågor. Vi ställer oss mycket engagerat positiva till att t.ex. Växjö universitet, andra universitet, andra institutioner, arkivinstitutioner som Emigrantinstitutet eller andra tar initiativ. Det är dessa initiativ som det handlar om. Men det är icke så att staten i ett demokratiskt västerländskt land som vårt annat än i extrema undantagsfall lägger ut beställningar på forskning. Forskningen är fri. Initiativen till projekten måste alltså komma från andra håll. Och det tänker vi fortsätta att hävda. Det finns mängder av möjligheter att söka medel för detta. Det är regeringens förhoppning att Växjö universitet och Emigrantinstitutet nu ska gå vidare med detta. Det är en viktig del av vår historia. Min övertygelse är att vi kommer att upptäcka den här typen av mörka stråk och svarta hål i vår historia även framöver. Och då är det viktigt att den typen av projekt också kan beforskas. Därför måste arkiv vara väldigt tillgängliga. Därför måste det finnas en offentligt finansierad forskning som är fri. Och därför är det oerhört viktigt att denna debatt har ägt rum och naturligtvis också att det parti som hittills har agerat märkligt i denna sak, Vänsterpartiet, också rannsakar sitt samvete.
Fru talman! Än en gång måste jag säga att det är väldigt bra att statsrådet Marita Ulvskog är så tydlig i sina ställningstaganden när det gäller önskan att få det här området beforskat. Det är ett stort värde i att vi har haft denna interpellationsdebatt att vi får detta så klarlagt och att det finns en ambition att man ska få pengarna och viljan att beforska detta område att hitta fram till varandra så att man kan få ett konkret resultat inom en inte alltför avlägsen framtid. Jag tror nämligen, och är också alldeles övertygad om, att förväntningarna på regeringen annars ökar. Nu är det ju som att proppen liksom lite gått ur det här hemliga kärlet vad gäller informationen och att det sprider sig - att alltfler vill se att något händer. Problemet är inte på något sätt att arkiven skulle vara hemliga, utan det finns nog mycket att tillgå som är öppet; det är alltså inte där som problemet finns. Men det skulle kanske kunna vara till hjälp om man kunde göra sammanställningar eller vara mer aktiv från UD:s sida med att på något sätt tillgängliggöra sitt material. Avslutningsvis skulle jag vilja läsa ett avsnitt i nämnda bok: "En natt vaknar lillasyster Astrid och Alice av att mamma öppnar dörren ute i korridoren. Där ute gråter lekkamraten Julius hejdlöst. Nu har även hans mamma Aili förts bort. Nu är han helt ensam. Mamma Hilma tar in honom. Julius har lämnats ensam i korridoren i bara pyjamas. Dörren till hans hem har låsts. Min mamma säger bara, att klarar man två barn så klarar man tre. Hon syr snabbt kläder till honom. Men efter någon dag kommer en sträng kvinna med två män från hemliga polisen. De säger att Julius skall till barnhem." Där slutar spåren efter lille Julius - ett av de öden där vi inte fått gåtan löst kring vad som hänt. Om andra vet vi att de, tyvärr, finns i gravar och att de dessutom orättfärdigt har blivit skjutna. Slutligen vill jag bara än en gång understryka det angelägna i att ge de här människorna en riktig plats i vår nutidshistoria.
Fru talman! Diskussionen om kirunasvenskarna är ett gott exempel på hur enskilda engagerade journalister med hjälp av tillgängliga arkiv, öppna källor och ett eget engagemang kan komma väldigt långt. Det är Kaa Eneberg och hennes arbete under flera års tid som har lett fram till att vi i dag har läst denna bok och att den i olika sammanhang har blivit flitigt debatterad liksom till att den också diskuteras i Sveriges riksdag. Detta är mycket bra. Det visar också att det enskilda initiativet är av stor betydelse för att vi ska upptäcka dolda delar av vår historia. Det är viktigt att andra delar av det svenska samhället nu tar initiativ; detta för att utnyttja det vitt förgrenade system som vi har i Sverige när det gäller öppna källor och när det gäller forskningsmedel.

Fru talman! Ana Maria Narti har frågat statsrådet Ulrica Messing om hon är beredd att initiera åtgärder för att förbättra informationen om skuldsanering, framför allt när det gäller information och rådgivning riktad mot skuldsatta arbetslösa, av vilka många är invandrare. Interpellationen har överlämnats till mig. I allt väsentligt tar Ana Maria Narti i den nu aktuella interpellationen upp samma frågeställningar som hon tog upp i interpellation 2000/01:183 om skydd och stöd för ekonomiskt svaga konsumenter. Den interpellationen besvarades av statsrådet Britta Lejon den 2 februari i år. Statsrådet Lejons svar vid det tillfället ger bl.a. svar på den fråga som Ana Maria Narti ställer nu. Jag vill därför här i första hand hänvisa till det svaret. I sitt svar redovisade statsrådet Lejon att Riksdagens revisorer i en skrivelse till riksdagen i oktober 2000 har presenterat flera förslag till förändringar vad gäller tillämpningen av skuldsaneringslagen. Riksdagen har därefter, som Ana Maria Narti vet, mot denna bakgrund givit regeringen till känna att en förutsättningslös, samlad och övergripande utvärdering av skuldsaneringslagen bör göras. Jag vill för egen del också tillägga att jag verkligen delar Ana Maria Nartis uppfattning att det är mycket viktigt med regelbunden information och rådgivning i invandrartäta stadsdelar av personer som kan kommunicera på flera språk och som har erfarenhet av arbete i sådana områden. Det finns också ett antal exempel på detta, bl.a. genom de medborgarkontor som finns i många utsatta stadsdelar. Jag vill slutligen också framhålla att de problem som Ana Maria Narti tar upp i sin interpellation inte kan lösas enbart med informationsinsatser. Det handlar givetvis också om att bedriva ett långsiktigt arbete för att bekämpa arbetslöshet och diskriminerande segregation.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är sant att jag har berört samma frågor tidigare, men inte med den klara betoning på de skuldsatta arbetslösa som finns i den nya interpellationen. Vidare skulle jag vilja säga att det är viktigt att vi inte avslutar den diskussionen i och med att ett utskottsbetänkande kommer med en rekommendation om en lagöversyn. För de människor som drabbas av det som jag beskriver blir situationen svårare och svårare dag för dag; detta medan vi diskuterar. Jag har själv suttit med i lagutskottet och jag har här ett exemplar, så det syns att jag känner till detta. Jag har skrivit under viktiga delar men samtidigt vet jag att dessa papper inte på något sätt förbättrar situationen i dag för de arbetslösa människor som har stora skulder och som, så fort de får jobb, krävs på mycket stora återbetalningsbelopp. Det som händer är, tycker jag, framför allt en fråga om praxis hos kronofogden. Om kronofogden och tjänstemännen på kronofogdemyndigheten tänkte lite rationellt skulle de inse att det är bättre att människorna på något sätt kommer i gång med sin egen ekonomi och sin egen vardag än att de en gång för alla helt enkelt retirerar i arbetslöshet. Samtidigt talas det väldigt mycket om integration och om att skapa broar mellan olika grupper men på det här området har det inte hänt någonting på väldigt länge. De som råkar i den här situationen är i samma utsatta position som de s.k. nollade som inte har rätt till sjukpenning. Det handlar alltså om en bortglömd grupp som inte på något sätt kan nås från något håll. Då blir det hela en situation av ett slags växande elände som aldrig tar slut. Det är kring de här frågorna som jag skulle vilja diskutera om praktiska åtgärder som man kanske kan komma i gång med i dag. Vissa av de här människorna vet inte ens att det finns en skuldsaneringslag. I skuldsaneringslagen sägs det mycket tydligt att initiativet måste komma från den som är skuldsatt. Men de som är skuldsatta och långvarigt arbetslösa saknar mycket ofta förmågan att ta initiativ, så det är väldigt svårt att över huvud taget motivera dem. Jag nöjer mig med detta så länge.
Fru talman! Jag menade givetvis inte att debatten ska vara avslutad i och med en utskottsskrivning i riksdagen - det var absolut inte meningen - utan jag ville bara peka på att Ana Maria Narti har rätt i att denna frågeställning nu kräver den samlade utvärdering och översyn som riksdagen har gjort ett tillkännagivande om till regeringen. En självklar utgångspunkt för den utvärdering som nu ska göras är just information om möjligheter till skuldsanering. I den rapport som Riksdagens revisorer har lämnat sägs det - precis som Ana Maria Narti känner väl till - att den information som i dag lämnas av kommunerna i många fall är mycket begränsad. En stor andel av kommunerna undviker att gå ut med egen information därför att de bedömer att de inte har resurser för andra än för dem som själva vänder sig till kommunen. I denna översyn är det också viktigt att man ser över möjligheterna att föra ut en aktiv information om förutsättningarna för skuldsanering enligt lagen som är ganska begränsade, eftersom det ska röra sig om rätt stora skuldbelopp för att man ska komma i fråga för skuldsanering. Det finns även annat som medborgarkontoren kan hjälpa de skuldsatta med, t.ex. hjälp med att ta kontakt med den som de har en skuld hos, hjälp med att göra upp avbetalningsplaner så att de undviker att hamna hos kronofogden. Det finns många aktiva insatser som behöver göras. Britta Lejon har aviserat ska komma i vår och i den samlade utvärderingen av skuldsaneringslagen som ska komma senare är detta aspekter som måste finns med, precis som Ana Maria Narti säger.
Fru talman! Det här är en spännande debatt som statsrådet Mona Sahlin och jag för kontinuerligt. Jag tror att vi i grund och botten har samma inställning. Vi vill att hela diskussionen om segregation, om avstånd mellan olika grupper, om mycket utsatta grupper ska ge ett konkret resultat, och vi är ofta överens. Vi är överens om att det är angeläget att det kommer initiativ från de grupper som är berörda av dessa frågor. Det sägs också i svaret att det är viktigt med information på det språk som de drabbade förstår, men det handlar inte bara om språket. Det gäller också att kunna kommunicera på ett sätt som inte avskräcker och som inte ökar avståndet mellan olika grupper. Men på det området händer det väldigt lite i dag. Jag känner många människor som har utbildning från hemlandet, som kan sitt språk - de har inte blivit berövade språket genom att de har lämnat sitt land - och som känner medmänniskor med samma bakgrund. De skulle kunna göra bra insatser och få betalt för sådana kunskapstjänster så att de kan leva ett anständigt liv. Men det finns ingen arena på vilken sådana initiativ betraktas som en självklarhet. Jag har själv kämpat i två år för att vård av äldre polacker på polska skulle komma i gång. Vi stötte på motstånd när vi började med detta. Vissa tjänstemän tror att de kan och förstår allting och att de kan göra allt själva. Jag besökte i går en av de kommuner som får storstadspengar. Där fick jag höra att antalet långtidsarbetslösa i utsatta områden har ökat under den tid som stortstadspengar har betalats ut från 33 % till 50 %. Detta är ett resultat av storskaliga insatser som kommer uppifrån och av en total brist på arenor för kommunikation nedifrån och upp. Just när det gäller arbetslöshet och stora skulder skulle initiativ som kommer nedifrån vara oerhört värdefulla.
Fru talman! Jag kan bara instämma i att vi har fört den här typen av diskussioner många gånger, och vi har i grunden exakt samma utgångspunkter. Ibland slåss vi också mot samma väderkvarnar som vägrar att se språkkunskaper som en given tillgång och kompetens. Vi för också samtal om detta framför allt när det gäller arbetsmarknadspolitikens olika delar. Ana Maria Narti nämnde storstadssatsningen. Min samlade bild är verkligen inte att den skulle ha inneburit att dessa problem har vuxit. Enligt alla uppgifter som jag har tagit del av sjunker arbetslösheten i de områden som vi nu talar om. Integrationsverket visade i dagarna att på sina håll sjunker arbetslösheten bland de långvarigt arbetslösa afrikanerna, som kanske har haft den tuffaste situationen, betydligt mer än vad den gör bland andra grupper. Min utgångspunkt är att storstadssatsningen inte ska bidra till att öka problemen, utan den ska vara ett första försök att komma bort från projkekthysterin och göra dem till ordinarie verksamhet i dessa områden. Och jag vet att Ana Maria Narti instämmer i den principen. Låt mig ändå få föra en diskussion med justitieminister Thomas Bodström om i vilken mån de synpunkter som Ana Maria Narti nu framför om vikten av att information lämnas på olika språk av personer som känner till den situation som dessa människor lever i kan vara en aspekt som ska finnas med i den utvärdering som Justitiedepartementet ska göra. Det tror jag vore värdefullt.